Fru talman! Jag skall i detta mitt anförande beröra den minskade antagning av polisaspiranter som föreslås i proposition nr 100, bil. 4 B. Rikspolisstyrelsen har föreslagit att antalet elever i grundutbildningen skall fastställas till 460 för detta och de två följande budgetåren. Vid budgetbehandlingen förra året gjorde departementschefen bedömningen att antagningen av aspiranter kunde begränsas till 200 för budgetåret 1984/85 och de därpå följande budgetåren. I år anser plötsligt departementschefen att han för ett år sedan tog till i överkant och menar att antagningen av aspiranter bör begränsas till 150. Man ställer sig då förhoppningsfullt frågan om brottsligheten har minskat så kraftigt att det är dags att begränsa polisen. Tyvärr, fru talman, förhåller det sig tvärtom. Går vi några årtionden tillbaka i tiden, t.ex. till år 1950, finner vi att antalet brott det året uppgick till ca 195 000. Denna siffra har markant förändrats, och nu räknar man med att ca 960 000 brott anmäls. Ökningstakten har varit särskilt kraftig när det gäller skadegörelse, bedrägeri och stöld. Man kan då fråga: Är uppklarningsprocenten större nu än förr, och är det anledningen till att man vill dra ner på antagningen av polisaspiranter? Nej, fru talman, tyvärr har situationen även på denna punkt blivit sämre, beroende på bristande resurser. Av begångna brottsbalksbrott klaras endast 30 20 upp - knappast en tredjedel. För vissa vanliga, kanske mer triviala brott är uppklarningsprocenten betydligt lägre. Exempelvis klaras endast 3 70 av antalet cykelstölder upp. När det gäller bostadsinbrotten klarar man bara upp 13 4. Ytterligare ett oroande faktum är att det totala antalet brott med säkerhet är betydligt större än antalet anmälda brott. De s.k. offerundersökningar som har gjorts visar att skillnaden mellan antalet begångna brott och antalet anmälda brott är mycket stor. Detta gör att folk som drabbas av brottshandlingar förlorar tron på samhällets skydd. Man hör ofta folk säga att det inte lönar sig att anmäla brott — polisen hinner ändå inte klara upp dem. Som de flesta vet är polisens huvuduppgift att beivra och förebygga brott. Det är viktigt att begångna brott kan utredas utan onödigt dröjsmål. Så sker tyvärr inte i dag. Många medborgare är skrämda av utvecklingen. Sverige betecknas trots detta som en rättsstat. Men för en rättsstat är det en självklar plikt att skydda medborgarna. Utvecklingen av framför allt våldsbrottsligheten är emellertid starkt oroande. I en intervjustudie, Offer för våldsoch egendomsbrott, görs uppskattningen att den vuxna befolkningen varje år drabbas av omkring 690 000 våldshändelser. Av dessa kan 47 96, dvs. 325 000, hänföras till någon form av gatuvåld. Sedan 1950 har antalet inbrott mer än femdubblats. Åren 1982-1983 ökade bostadsinbrotten med 13 96. Jag ställer därför frågan till utskottets talesman eller till justitieministern, som tyvärr har avlägsnat sig: Är det mot denna bakgrund lämpligt att begränsa antalet polismän? Jag nämnde tidigare att polisväsendets uppgift är att förebygga brottslig verksamhet och att ingripa mot dem som har begått brott. Men polisväsendet har också viktiga sociala och hjälpande funktioner. Polisen svarar för en samhällsnyttig verksamhet och måste känna att den har såväl statsmakternas som allmänhetens stöd. Den kraftiga krympningen när det gäller antagningen av polisaspiranter tyder på att statsmakterna urholkar detta stöd. Risken för upptäckt avhåller många från brott. Det är därför viktigt att en stor andel av brotten klaras upp. Polisen bör även i ett kärvt ekonomiskt läge få tillräckliga resurser för sin brottsbekämpande verksamhet. Kvarterspoliser och fotpatrullerande poliser kan göra viktiga förebyggande insatser. Upptäcktsriskens betydelse för att förebygga brott skall vara utgångspunkten för inriktningen av polisens verksamhet. Departementschefen anför att det finns ca 1 200 polismän som tjänstgör utöver gällande personaltablå, dvs. som har fullgjort alterneringstjänstgöring men som ännu inte fått tjänst vid någon polismyndighet. Brottsutvecklingen visar att även dessa poliser behövs och att den ansträngda personalsituationen inom polisväsendet skulle vara ohållbar utan denna reserv. Därtill skall läggas att drygt 400 poliser kommer att avgå varje år t.o.m. 1988. Olika förslag från regeringshåll har på senare tid visat att regeringen i många avseenden nonchalerar medborgarnas krav på skydd mot brott. Det framgår bl.a. av förslaget om åtalseftergift och mildare bedömning av begångna brott som har förövats mot den enskilde. Att nu krympa landets poliskår måste innebära en försämring av polisens möjligheter att bekämpa den ökande brottsligheten. Utskottsmajoriteten anför bl.a. följande i betänkandet: ”När det gäller frågan hur många aspiranter som bör antas till grundutbildningen under nästa budgetår vill utskottet peka på att personalläget inom polisväsendet förbättrats under senare år”. Utskottsmajoriteten säger vidare att ”personalläget således är gynnsamt för närvarande”. Rikspolisstyrelsen har tydligen en helt annan uppfattning. Men den sakkunskapen viftar utskottsmajoriteten bort. När man kan läsa i tidningar att brottsundersökningar, t.o.m. när det gäller mordfall, inte kan fullföljas på grund av arbetstidsbestämmelserna undrar man om personalstyrkan är tillräcklig inom polisväsendet. Ett bibehållande av det intagningsantal på 200 aspiranter som justitieministern själv förordade för ett år sedan innebär en merkostnad av 7 milj.kr., dvs. knappt 1,2960 av hela budgeten för rikspolisstyrelsen. Det måste betraktas som ett billigt pris för att bibehålla lag och ordning på dagens nivå. En neddragning enligt propositionen kommer att vålla obalans och försämra polisens möjligheter att utreda och förhindra brott. Jag yrkar därför bifall till reservation 1, som moderaterna och folkpartiet har signerat.

Fru talman! Vid mitten av 1970-talet rådde en besvärande vakanssituation inom polisen. Särskilt Stockholmsområdet var hårt drabbat. För att så snabbt som möjligt komma till rätta med den ohållbara situationen ökades polisutbildningen under slutet av 1970-talet. Tre år i rad var intagningsantalet till polisutbildning ca 800. Tack vare dessa kraftfulla insatser från tidigare centerledda regeringars sida har vi kommit till rätta med vakanssituationen inom polisen. Nu är den socialdemokratiska regeringen i färd med att rasera det som tidigare byggdes upp. Våren 1983 beslöt riksdagen efter förslag från regeringen att utbilda 200 poliser. Från centerpartiets sida motsatte vi oss detta. Vi ansåg att även fortsättningsvis 400 aspiranter borde antas. Vi krävde också en långsiktig plan för den fortsatta dimensioneringen av polisutbildningen. framgår att den årliga rekryteringen bör vara 500 polisaspiranter för att motsvara rekryteringsbehovet i en storleksmässigt oförändrad polisorganisation. Regeringen bortser dock helt från polisberedningens bedömning. 1984 drev regeringen igenom att grundutbildningen skulle omfatta 200 aspiranter för detta budgetår. Inte nog med det — även de därpå följande två åren skulle intagningsantalet för aspiranter vara 200. Självfallet motsatte vi oss detta från centerpartiets sida. Så kom då det helt ofattbara förslaget i årets budgetproposition. Regeringen frångick sitt eget förslag, som riksdagsmajoriteten förra året ställde sig bakom. Antalet polisaspiranter som skulle tas in till utbildning skulle minskas från 200 till 150. Varför? Har vi nu så gott om poliser att vi inte behöver någon rekrytering? Rikspolisstyrelsen, som rimligen bör ha ett visst kunnande på detta område, tycker inte att så är fallet. Rikspolisstyrelsen anser att det bör antas 460 aspiranter årligen för att behovet skall täckas efter de poliser som slutar sina tjänster. Justitieministern däremot konstaterar att personalläget nu ytterligare har förbättrats och att 1 200 polismän tjänstgör utöver gällande personaltablå. Med andra ord: Vi har ett överskott på 1 200 poliser. Från centerpartiets sida kan vi inte godta justitieministerns bedömning. Vi anser att den inte är grundad på verkliga förhållanden inom polisväsendet utan bygger på en felsyn. De färdigutbildade poliserna saknar förvisso inte arbetsuppgifter utan tjänstgör inom polisen då ordinarie befattningshavare av olika skäl är förhindrade. Utan dessa poliser skulle den ansträngda personalsituationen med övertid motsvarande 800 polistjänster vara helt ohållbar. Det förslag som socialdemokraterna i utskottet ställt sig bakom kommer att innebära en nedrustning när det gäller polisens personella resurser. Från centerpartiets sida protesterar vi mot denna oförnuftiga besparing som skapar ett uppdämt behov, vilket måste täckas, om vi inte skall minska antalet poliser. Vi anser det felaktigt att skjuta nödvändig utbildning på framtiden. Det leder till en ryckig planering vid polishögskolan, och det kommer inte att innebära minskade kostnader. Jag yrkar bifall till reservation 2, där vi från centerpartiet säger att 300 polisaspiranter bör antas nästa år. Folkpartiet och moderaterna har i år, till skillnad från förra året, inte godtagit socialdemokraternas bantning av polisutbildningen. Deras ändrade inställning, som jag tycker är glädjande, har resulterat i en reservation. De har dock valt en lägre nivå än vi från centerpartiet — man föreslår nämligen 200 polisaspiranter, vilket innebär 50 fler än vad socialdemokraterna föreslår. Om centerreservationen faller i den första omgången, kommer vi i andra hand att stödja reservation 1. I reservation 3, som jag yrkar bifall till, föreslår vi från centerpartiet att det upprättas en plan för polisutbildningens dimensionering inför den kommande femårsperioden. Regeringen bör underställa riksdagen en sådan plan. Vi anser att det är av mycket stor betydelse för organisationen av polishögskolans arbete och därmed också för kvaliteten på den undervisning som där bedrivs att verksamheten kan planläggas för en längre tidsperiod än ett år och att elevintagningen är någorlunda jämnt fördelad över året. Jag konstaterar att justitieministern lämnat kammaren. Jag har i och för sig förståelse för det. Han, liksom vi andra, behöver väl också mat. Men det hade varit av mycket stort intresse att få höra hur han ser på frågan om polisrekryteringen, som vi tycker är en väldigt viktig fråga. Reservation 6 gäller förändringen av vissa polistjänster. Det förhåller sig på det sättet att i de flesta polisdistrikt tjänstgör en polisman med kommissaries tjänsteställning som chef för ordningsoch kriminalavdelningen. I ett fåtal distrikt uppehålls tjänsten som chef för resp. avdelning av en inspektör. Det gäller polisdistrikten i Kalix, Rättvik, Tidaholm, Ljusdal, Malung, Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Arvidsjaur och Sveg samt kriminalavdelningen i Älmhult. En avdelningschef som är kommissarie har större befogenheter än en inspektör exempelvis i fråga om förundersökning och tvångsåtgärder. Det för med sig att arbetet i de distrikt som har en inspektör som chef blir onödigt besvärligt och tungrott. Eftersom en förändring av tjänsterna inte heller innebär någon ekonomisk merutgift, anser vi från centerpartiet att en sådan förändring bör komma till stånd. Det anser också majoriteten i utskottet. Redan för två år sedan, då frågan också var uppe till behandling, utgick man i utskottet från att det skulle ske en förändring. Men tyvärr har ingenting hänt. Utskottet utgår även nu från att regeringen skall ändra de här tjänsterna. En sådan outgrundlig tålmodighet tycker vi från centerpartiet är obefogad. Jag yrkar bifall till reservation 6. Det kan inte vara rimligt att vaktbolaget ABAB:s monopolskyddade verksamhet subventionerar företagets civila verksamhet. Detta framhålls i en centermotion, som vi har följt upp i en reservation. Vi anser att kostnaderna för ABAB:s polisiära verksamhet i Stockholmsområdet inte bör ge utrymme för större vinst än den civila verksamheten. Detta innebär att ett beloppi storleksordningen 7-8 miljoner kan frigöras. Dessa medel bör enligt vår uppfattning användas för att inrätta maximalt 30 nya polistjänster i Stockholms län. Jag yrkar bifall till reservation 5. Fru talman! Polisens uppgift att upprätthålla lag och ordning är av vital betydelse för den enskilde och för säkerheten i ett rättssamhälle. Vi har i Sverige en väl fungerande och stabil poliskår. Från centerpartiets sida vill vi inte vara med om de socialdemokratiska äventyrligheter som en nedskärning av polisutbildningen innebär. Sparsamheten får inte gå ut över människornas trygghet och säkerhet.

Fru talman! Den föregående debatten om riktlinjer för arbetet mot den ekonomiska brottsligheten visade att samtliga partier är eniga om prioriteringen av kampen mot denna brottslighet. Dessutom råder det enighet om andra prioriteringar, och det gäller narkotikabrottsligheten och den grövre våldsbrottsligheten. Men prioriteringar med samma eller minskad polispersonal innebär att andra verksamhetsgrenar inom polisväsendet ägnas mindre uppmärksamhet. Sedan må man tala vackert om den nya polisorganisationen, polisstyrelsernas ökade befogenheter osv. Möjligtvis skulle man kunna betona att effektiviteten måste ökas, men det har riksdagen gjort när det gäller polisväsendet under en rad av år. Prioriteringsområdena är förvisso välkända för landets samtliga polismän. De känner också till allmänhetens förväntningar och krav. Därför ställer enskilda polismän ofta frågan: Vad är det som vi inte skall prioritera? Inget, svarar justitieministern, fast han måste vara medveten om det ohållbara i detta svar. När det gäller anslaget till polisväsendet vet vi från folkpartiets sida vad vi skall prioritera. Vi prioriterar polishögskolan, rekryteringen till den och en vettig planering av lärarresurserna. Vi kan inte förstå hur man skall upprätthålla undervisningskompetensen när man varje år måste avskeda ett antal lärare. Den föreslagna rekryteringen — 150 polisaspiranter — är den lägsta sedan polisväsendets förstatligande 1965. Vi vänder oss mot den låga intagningen, men främst vänder vi oss mot att riksdagen nu föreslås riva upp sitt eget beslut från föregående år. Då beslöt riksdagen att polishögskolan skulle få arbetsro och därigenom få planera för en treårsperiod. Det var ett beslut som överensstämde med ett tidigare motionsyrkande från folkpartiet, även om vi ansåg att intagningsramen var i minsta laget. För att kunna förverkliga vårt förslag, till gagn för polishögskolan och rekryteringen, föreslår vi från folkpartiets sida besparingar inom polisväsendet. Vi föreslår att man börjar avveckla ABAB-organisationen i tunnelbanan och ersätter dess vakter med polispersonal. Därmed riktar vi ingen kritik gentemot dessa vakter. De har under en rad av år fullgjort sina uppdrag på ett förtjänstfullt sätt. Men de sattes in i tider då det rådde stor personalbrist i Stockholm. Därigenom lösgjordes ett antal polismän för andra polisiära uppgifter. Nu är läget annorlunda. Tillgången på polispersonal är förhållandevis god. Dessutom finns det starka principiella skäl för att ABAB-engagemanget bör avvecklas. All polisiär verksamhet bör vara förbehållen polisutbildad personal. Om denna principiella uppfattning råder — såvitt jag förstår — fullständig enighet. Fru talman! Med detta anförande yrkar jag bifall till reservationerna nr 1 och 4.

Fru talman! Systemet med personalkontroll i vårt land blev märkbart under andra världskriget. Då valde man ut ett stort antal kommunister och sände dessa till särskilda arbetskompanier. De register man då skaffade sig har systematiskt byggts ut. Någon konkret siffra på hur många som i dag omfattas av dessa register går inte att få fram. Ett av de mera omfattande arbeten som gjorts i det här landet är Dennis Töllborgs bok Svartlistning — Yrkesförbud i Sverige. Där skildras hur dessa åsiktsregister och register över facklig-politiska aktiviteter utvecklats och vävts samman med de register som säkerhetspolisen för. Åsiktsregistreringen har ju hela tiden riktat sig mot kommunister, deltagare i fackliga aktioner och folk som utifrån registerskaparnas politiska uppfattningar borde förvägras rätten till arbete, framför allt i s.k. skyddsklassade arbeten. Men det finns också exempel där folk nekats anställning inom industrin, där sambandet mellan konkreta arbetsplatsaktioner, i vilka vederbörande medverkat, och den uteblivna anställningen varit uppenbart. Ett av de senaste exemplen på hur ett sådant här system slår är behandlingen av Lars-Olov Olofsson. Han var en av dem som 1975 insåg att kampen för månadslön i skogen var så viktig att man måste gå i strejk för att ge Skogsarbetareförbundets förhandlare en tillräckligt stark förhandlingsposition för att kravet skulle genomföras. Han var politiskt aktiv inom en numera helt betydelselös liten vänstergrupp. När han hösten 1984 sökte ett nytt arbete uppgavs hans meriter som så goda att han skulle få jobbet. Men efter en säkerhetskontroll fick han meddelande om att han inte längre kunde komma i fråga. Genom att registren är hemliga kunde Olofsson inte försvara sig. Det är förbjudet att registrera människors åsikter. Politiska åsikter och fackligpolitisk aktivitet kan tydligen utgöra fullgod, saklig grund för registrering och i många fall för ett partiellt eller totalt yrkesförbud i vårt land. Offentlighet av myndigheters handlingar och beslut är en av grundvalarna för demokratin och en omistlig förutsättning för rättssäkerheten. När det gäller registrering av personer som i något avseende anses utgöra säkerhetsrisker, är emellertid offentligheten satt ur spel. Det gäller även så grundläggande fakta som hur många som är registrerade, på vilka grunder de är registrerade och vilka värderingar som styr registreringen. Men man kan, som antytts, ha misstankar åtminstone när det gäller de styrande värderingarna. Systemet är sådant att lösa rykten och ogrundade misstankar kan få avgörande inflytande på en människas liv, utan att denna har en möjlighet att vederlägga ryktena och misstankarna och försvara sig. Hon kan dömas ohörd, utan att ens få en antydan om på vilka grunder hon döms. Längre bort från vad vi vanligen menar med rättssäkerhet kan man inte komma. Det är enligt vår mening orimligt att behålla nuvarande ordning när det gäller personalkontroll. Den strider mot sedvanlig rättspraxis och de värderingar som styr rättstillämpningen i vårt land. Den bygger på hemliga uppgifter som den misstänkte inte ges möjlighet att försvara sig inför. De värderingar som ligger bakom införande i personregistren redovisas inte öppet, och inte heller de förändringar som sker i dessa värderingar. Det sker ingen redovisning av personregistrens omfattning och förändringar. Personalkontrollkungörelsen är enligt vår mening ett politiskt instrument som måste underställas demokratisk kontroll. Därför anser vi att kungörelsen bör ersättas av lag. Denna lag bör innehålla ett skydd för den enskilde så till vida att ingen skall kunna utsättas t.ex. för att stoppas vid en anställning utan att ha fått en klar redovisning av skälen för detta och getts tillfälle att försvara sig. Därför bör andra meningen i personalkontrollkungörelsens 13 § utgå. Denna mening stipulerar undantag från skyldigheten att ge den person, som en utlämnad uppgift gäller, möjlighet att yttra sig över uppgiften. I en nation som Sverige, där arbetarna organiserat sig fackligt-politiskt och byggt upp politiska partier med en dominerande ställning i den lagstiftande församlingen, borde lagar eller kungörelser som leder till inskränkningar i rätten till arbete och rätten till facklig-politisk verksamhet avskaffas omedelbart. Det naturliga vore väl ett lagstiftningsarbete som kunde möjliggöra och stimulera facklig-politisk verksamhet för bättre arbetsmiljöer och arbetsvillkor, för ökad makt över produktion och produktionsvillkor.

Fru talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till vpk-motionen 340.

Fru talman! Av antalet motioner i år med anknytning till anslagsoch prioriteringsfrågor för polisväsendet kan man få en föreställning om att det på nytt råder en betydande oenighet om satsningarna på polisen. Den uppfattningen är felaktig. I justitieutskottets betänkande nr 29 behandlas 18 motioner. I sex av dem kräver man nya polishus: i Uddevalla, i Vetlanda, i Nyköping och i Stockholms län. I fyra av motionerna krävs ökad intagning av polisaspiranter och en utbildningsplan för aspirantintagning. De övriga åtta motionerna aktualiserar vissa detaljfrågor i polisverksamheten. Inte i en enda reservation ibetänkandet är de borgerliga oppositionspartierna överens. I sex reservationer uppträder moderater, folkpartister och centerpartister endast partivis med uppföljningar av motionskrav. I en reservation har moderater och folkpartister förenats. Det är klart positivt att riksdagen så enhälligt sluter upp bakom de förslag till prioriteringar och resurssatsningar på polisen som nu sker. Det är en särskild styrka för den polisreform som riksdagen nyligen beslutat om. Den fråga som har kunnat samla de borgerliga partierna gäller kravet på ett ökat intag av aspiranter till polisen. Man föreslår 200, i stället för 150 som regeringen har föreslagit. För att kunna bedöma behovet av aspiranter måste man se på personalsituationen i stort inom polisen. Personalsituationen har avsevärt förbättrats under de senaste åren. Utöver fastställd personaltablå fanns det vid årsskiftet i fjol ca 1 000 polismän. Vid det senaste årsskiftet hade antalet utöver fasta tjänster ökat till ca 1 200. Det är ganska naturligt att regeringen, när den hade att bedöma varje tänkbar besparing för att kunna klara av att tillgodose de många angelägna kraven, ansåg det möjligt att minska intaget till 150 i år. Utskottets majoritet har också accepterat det förslaget, men den har samtidigt redovisat den mening som utskottet har intagit vid två tillfällen tidigare: att vi måste få en planläggning på sikt när det gäller elevintaget till polisutbildningen. I årets budgetproposition anmäler också justitieministern att han har för avsikt att undersöka hur man — samtidigt som man undviker större skillnader mellan åren — på bästa sätt skall kunna anpassa aspirantintagningen till behovet av poliser. Med en sådan planläggning tillmötesgår departementschefen de önskemål som vi har framfört från utskottet, och vi avvaktar redovisningen av den utlovade undersökningen i nästa års budgetproposition. I motion 1651 från centerpartiet aktualiseras på nytt kravet på att de fasta tjänster för avdelningschefer som i de elva minsta polisdistrikten är inrättade som polisresp. kriminalinspektörstjänster skall omvandlas till kommissarietjänster. I en motion till 1982/83 års riksmöte aktualiserades frågan av några socialdemokrater, som krävde samma ändring som nu föreslås. Utskottet var klart positivt inställt då, men ansåg att de skäl som talade för omvandlingen av tjänsterna borde beaktas i vederbörlig ordning. Rikspolisstyrelsen har i sin anslagsframställning i år också aktualiserat frågan på nytt. Utskottet intar samma positiva hållning i fråga om omreglering som det gjorde för ett par år sedan, och utskottet anser att frågan faktiskt har fått ökad aktualitet till följd av polisreformen. Utskottet säger att man utgår från att regeringen beaktar även detta tillkommande argument i sitt ställningstagande till rikspolisstyrelsens framställning. Något agerande därutöver anser inte utskottet behövligt. Moderaterna har i reservation 7 följt upp kravet i motion 1239 om förbud för enskilda mot organiserad verksamhet mot brott, detsamma som vi nyligen diskuterade. Även om motionen och reservationen innehåller en del försök att dölja huvudmotivet, så är udden klart riktad mot de fackliga organisationernas agerande. Visst tillkommer det primärt den offentliga makten att svara för att allmän ordning upprätthålls och att brottslighet i samhället bekämpas. Men det kan inte vara främmande för moderaterna att enskilda eller grupper enligt gammal svensk rättstradition medverkat framgångsrikt i att förebygga och förhindra brottslighet. När brottsförebyggande rådet tillskapades 1974 var motivet att kampen mot brottsligheten krävde insatser inte bara av rättsväsendet, utan även av olika sociala myndigheter och organ, arbetsmarknadens företrädare, skolan samt enskilda, företag och organisationer. Här är det inte fråga om några medborgargarden — sådana avarter tar vi bestämt avstånd ifrån. Det är fråga om att ett inom ramen för vår rättsordning godtagbart engagemang av enskilda skall vara möjligt i syfte att förhindra brott eller upptäcka brott. Med dessa argument vill jag yrka avslag på de borgerliga reservationerna i justitieutskottets betänkande. Göran Magnusson kommer att kommentera ett par ytterligare reservationer. Jag har en kommentar till Paul Lestanders inlägg. De ämnen som tas uppi motionen av Paul Lestander m.fl. har utskottet ingående behandlat snart sagt varje år som utskottet har funnits till, dvs. sedan 1971. Utskottet har inte funnit fog för de olika anmärkningar mot säkerhetspolisens verksamhet som vpk har fört fram. I stället har utskottet enhälligt funnit att den ordning som vi har för skyddet av rikets säkerhet är nödvändig och fungerar på ett riktigt sätt. Den parlamentariska insynen är garanterad genom ledamöterna i rikspolisstyrelsens styrelse när det gäller både vardagsarbetet och det mera långsiktiga utvecklingsarbetet. Utskottet självt gör ofta studiebesök hos rikspolisstyrelsen eller ordnar hearings under ärendeberedningen just kring de här frågorna. Också regeringen, särskilt justitieministern och statssekreteraren i justitiedepartementet, har all insyn och kontroll över denna verksamhet. Riksdagen har vidare genom justitieombudsmannen full insyn. Som justitieutskottet i år anför kan vi inte dela det synsätt som vpk har i dessa frågor. Det är bara att konstatera och slå fast att vår bedömning och vårt förtroende för verksamheten bygger på den insyn och den erfarenhet vi har. Jag yrkar härmed avslag på Paul Lestanders yrkande. Till sist några kommentarer till motioner som vi visserligen avstyrkt, men där vi uttalat vissa sympatier för motionskraven. I motion 965 av Egon Jacobsson m.fl. krävs ytterligare polisinsatser i Malmö polisdistrikt. Nu ankommer det — enligt den polisreform riksdagen har beslutat om — på lokalt polisdistrikt och regional polisledning att göra avväganden om ökade resurser till vissa områden och vissa verksamheter. Men utskottet har ändå skrivit in att man är medveten om de ökade anspråk som på senare tid har ställts på polisverksamheten i sydvästra Skåne och förutsätter att regeringen gör de avvägningar som kan vara nödvändiga. I en annan motion — 1540, av Hans Göran Franck och ytterligare fem socialdemokrater — kräver man resursförstärkningar till polisen för att klara det kraftigt ökade antalet utlänningsärenden. Utskottet har redovisat den kraftiga ärendeökningen från ungefär 2 600 år 1983 till drygt 9 000 i fjol. Antalet asylsökande som kommit till Sverige utan pass har också ökat mycket kraftigt. Utskottet slår fast att polisens utredningar av asylärenden i princip måste klaras inom fyra veckor. Polisen har fått fem nya tjänster för handläggning av utlänningsärenden. En nyligen genomförd reform rörande mottagande av asylsökande bör kunna leda till att dessa ärenden handläggs snabbare och bättre. Men utskottet utgår från att regeringen noga följer utvecklingen och vidtar eventuellt behövliga åtgärder. Till sist: Även i år har vi haft att ta ställning till flera motioner med krav på byggande av nya polishus eller upprustning av befintliga polishus. Utskottet brukar inte försöka ge sig in på avvägningar mellan alla motionskrav, särskilt som vi erfarit att det finns angelägna polishusprojekt som aldrig följs upp i motioner här i riksdagen. Men jag vågar påstå, vid sidan av vad vi skrivit i betänkandet, att den beskrivning av lokalsituationen för polisen i vissa distrikt i södra Stockholm som framförs i motion 688 påmint oss om att man inte i den regionen haft de möjligheter som sysselsättningssvaga områden haft att få polishus byggda av arbetsmarknadsskäl. Något uttalande om polishusproblemen gör utskottet inte heller i årets betänkande om anslag till Polisväsendet. Fru talman! Med dessa kommentarer vill jag på alla punkter yrka bifall till justitieutskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att Arne Nygrens tonläge har sjunkit. Det är bra för debattklimatet i kammaren. Denna fråga har kanske inte samma dignitet som föregående ärende. Arne Nygren säger, liksom utskottsmajoriteten, att personalläget för närvarande är gynnsamt inom polisväsendet. Rikspolisstyrelsen som — det förutsätter jag — besitter sakkunskapen i detta avseende har en helt annan bedömning. Därifrån begärs 460 aspiranter. När justitieministern i fjol tog ställning till storleken på antagningen av polisaspiranter stannade han för 200 platser, och han konstaterade också att detta skulle gälla för intagningen under de två följande budgetåren. Han har nu frångått detta, och det har inte angivits något som helst skäl härför utöver de besparingsskäl som vi menar i detta avseende inte är berättigade. Man skall inte heller glömma bort att det försvinner 400 tjänster under åren fram till 1988 genom pensionsavgångar och liknande. Man kan inte komma ifrån att detta medför en minskning av det totala antalet. Jag vill också passa på att säga till Arne Nygren beträffande reservation 7, som jag ru rent formellt yrkar bifall till, att vi inte motsätter oss sådant som bedrivande av miljövård på en arbetsplats eller fackets eller någon anställds rätt att slå larm, om det försiggår något kriminellt inom verksamheten. Men vi motsätter oss att det skall växa fram något slags folkpolis, som på olika sätt skall kunna irritera och verka som orosmoment i näringslivet. Det är det som vi vill ha sagt med vår reservation nr 7.

Fru talman! Jag vill i det här inlägget enbart uppehålla mig vid frågan om polisutbildningen. Det är en för människornas trygghet och säkerhet i framtiden mycket viktig fråga. Det är en dramatisk nedbantning av aspirantintagningen som vi har kunnat iaktta under många år. Jag konstaterar till min glädje att justitieministern nu åter befinner sig i kammaren. I mitt tidigare inlägg efterlyste jag en kommentar på den här punkten från justitieministern. Hur ser han på frågan om rekryteringen av den framtida poliskåren? Arne Nygren upprepar justitieministerns argument att vi har 1200 polismän som tjänstgör utöver gällande personaltablå. Arne Nygren kom mer för övrigt att gå in som ledamot i rikspolisstyrelsen, och jag vill begagna detta tillfälle att gratulera honom till den utnämningen. Som Sven Munke har framhållit anser rikspolisstyrelsen att man behöver ha 460 intagningar per år i stället för 150. Om det skulle finnas 1 200 polismän i vårt land som inte har några meningsfulla arbetsuppgifter, utan skulle kunna sättas in på alla möjliga håll, hur kan det då komma sig att det enligt vad jag har fått reda på förekommer en övertid inom polisverksamheten i vårt land motsvarande 800 polismanstjänster? Det här är något som i varje fall inte jag kan få att gå ihop. Det skulle, som sagt, vara intressant att få en kommentar till dessa siffror.
Fru talman! Arne Nygren säger att man måste se behovet av rekrytering till polisen i ett längre perspektiv. Då frågar man sig: Hur långt är ert längre perspektiv? För mig som varit med i beredningen av detta ärende i utskottet verkar det som om detta längre perspektiv omfattar ett år. Riksdagen fattade förra året ett beslut, som skulle gälla för tre år framåt. Intagningen var blygsam, bara 200 polisaspiranter, men det viktiga var att man fick arbetsro. Man fick kontinuitet i undervisningen och möjlighet att bibehålla goda lärarkrafter. Det var alltså ett beslut som sträckte sig litet längre. Nu skall detta beslut, fattat under förra riksmötet, rivas upp. Detta är djupt beklagligt och går knappast att försvara.

Fru talman! Arne Nygren gör det möjligen enkelt för sig. Plötsligt vill han inte längre tala om åsiktsregistrering eller yrkesförbud. Han vänder på begreppen och börjar tala om rikets säkerhet. Säkerhetskontrollen har ju funnits, som jag redan påpekade, rätt länge i det här landet. Under andra världskriget fanns en svensk general som ville föra över trupper till Finland. Han hade helt visst säkerhetskontrollerats, men kunde ändå från sin position direkt kräva en sådan åtgärd. Det fanns en annan general i Boden som, avslöjades det, hade aktier i nazisternas tidning Dagsposten i Sverige. Han kunde tydligen inneha sin position, trots att han säkerhetskontrollerats. Det fanns en stadsfiskal i Luleå som deltog i attentatet mot Norrbottenkommunisternas tidning. Han har säkerligen också personalkontrollerats men ändå fått nämnda befattning. Vad man måste slå fast i denna debatt är hur det förhåller sig inom socialdemokratin egentligen. Vilka utgör den nationella garanten? Är det gruvarbetare, som i och för sig ibland startar strejk, eller är det skogsarbetare som deltar i strejker som utgör hotet mot rikets säkerhet? Har personalkontrollen dessa som sina målgrupper? Vad som är viktigt är att hellre slå vakt om våra gemensamma kampmöjligheter inom arbetarklassen och att utveckla dem. Då måste också lagstiftningen formuleras med det syftet. Att man genom lagstiftning försöker förhindra kampen på arbetsplatserna och utvecklandet av den politiska kampen är det som gör personaloch åsiktsregistreringen, som kan innebära omöjligheten att få arbete, så farlig för det svenska arbetande folket.

Fru talman! Jag sade inte att personalläget inom polisen är gynnsamt, Sven Munke. Jag sade att det hade förbättrats. Vi hade 200 fler polismän utöver tablån 1984 än vad vi hade 1983. Den uppgiften har aldrig motsagts i den här debatten. Det är inget tvivel om att risken för avgång inom polisyrket kan vara större i högkonjunkturen än vad den är i lågkonjunkturen. Det är därför som vi tycker att det är så viktigt med den planering på sikt som vi fått besked om att justitieministern avser att genomföra. Gunilla André tog till och sade att det var en dramatisk nedgång i intaget till polisen. Det är 50 färre i år än vad det var i fjol. Det finns i så fall mycket dramatik i utvecklingen. Det är inte så värst många år sedan, Gunilla André, som vi hade en samhällsekonomi som gjorde det möjligt för oss att öka på antalet polismanstjänster i det här landet med 400-600, och att öka den administrativa personalen varje år. Nu är samhällsekonomin havererad —- jag skall inte ange orsaken — och det gör att vi måste se på både antalet nya tjänster och intagningen av elever. Paul Lestander säger att jag gör det enkelt för mig. Nej, det gör jag inte alls. Jag redovisade att vi från riksdagens sida har möjligheter till insyn i säk:s arbete genom våra ledamöter i rikspolisstyrelsen, som samtliga är riksdagsledamöter, genom riksdagens justitieutskott och genom justitieombudsmannen. Dessutom har landets justitieminister och statssekreteraren i justitiedepartementet denna möjlighet. Det finns alltså en möjlighet att följa arbetet och konstatera att uppgifterna också sköts på ett riktigt sätt.
Fru talman! Jag skall bara konstatera att det i utskottsbetänkandet på s. 3 står att personalläget är gynnsamt. Eftersom Arne Nygren tillhör majoriteten och har skrivit under på detta, är det inte så att jag har lagt ord i hans mun. Jag hoppas att han står för det som är skrivet i betänkandet.
Fru talman! Arne Nygren anmärkte på mitt ordval när jag sade att jag ansåg att det är en dramatisk nedgång. Jag vidhåller att man kan använda det uttrycket. Vad det gäller i det här fallet är ju en nedskärning från 800 till 150, och då kan man med fog tala om en dramatisk nedskärning. Den ekonomiska debatten kan vi väl, Arne Nygren, återkomma till vid ett annat tillfälle.

Fru talman! Det viktigaste när man — som man borde göra — utvecklar lagarna kring personalkontroll är att de som kontrolleras, de som registreras, får insyn och får en möjlighet att försvara sig om det som hände Lars Olof Olofsson händer någon annan. Jag hoppas att Arne Nygren och jag förstår varandra, om än han pratar om oss som riksdagsledamöter — eller rättare sagt om dem som har valts in i de funktioner han nämnde — och våra insynsmöjligheter. Jag har hela tiden pratat om dem som har drabbats av det här och deras insynsmöjligheter. Jag vill betona att ute bland det arbetande folket godkänner man inte sådana här förhållanden. Jag vill påpeka att efter det som hände med Lars Olof Olofsson har avdelning 8, östra Norrbotten, av Skogsarbetareförbundet i ett mycket skarpt formulerat uttalande krävt att om det ingick strejkande skogsarbetare i dessa register skulle dessa personer strykas ur registren. Men ingen kan naturligtvis ge svar härvidlag, eftersom registren är hemliga. Ingen kan ge besked om vilka som finns med där. Jag har tidigare avkrävt justitieministern ett besked här i kammaren, men han undviker att svara på en sådan direkt fråga, naturligtvis därför att han enligt egen uppfattning helt enkelt inte har rätt att ge ett sådant besked. Lika litet kan Arne Nygren eller någon annan ge dessa människor, som naturligtvis är oroliga för sin framtid och sina möjligheter att få arbeten på grund av registreringen, besked om hur det ligger till. Vi inom arbetarrörelsen, som ändå har den politiska makten i landet just nu, borde väl arbeta på att få även detta under fullständig demokratisk kontroll och insyn. Det skulle innebära att alla har möjlighet att gå in i registren.

Fru talman! Jag skall i mitt anförande beröra punkt 4 mom. 4 och 5 i justitieutskottets betänkande 29. Det gäller dels Allmänna bevakningsaktiebolagets tunnelbaneövervakning i Stockholm, dels prissättningen för denna övervakning. Låt mig till att börja med nämna att två skäl låg bakom regeringens medgivande 1973 att ABAB skulle få anlitas för bevakningsuppdrag i tunnelbanan. Det grundläggande motivet var de svåra ordningsstörningar i tunnelbanan som då rådde. Samtidigt hade polisen i Stockholm besvärliga vakansproblem. Lösningen på det hela blev att man beslöt att ABAB-vakter fick anlitas. Medgivandet innebär i dag att totalt 80 vakter får anlitas samtidigt. Principiellt råder ingen skillnad mellan utskottets, reservantens och departementschefens uppfattning, att bevakning och ordningshållning inom områden som allmänheten fortlöpande frekventerar skall ske genom polisens försorg. Det är också angeläget att instämma i departementschefens uttalande om vikten av att allmän ordning och säkerhet upprätthålls i Stockholms tunnelbana. Utskottet förordar för sin del att ABAB:s bevakningsuppgifter i tunnelbanan efter hand skall avvecklas dels av de nämnda principiella skälen, dels också därför att det svåra vakansläget hos polisen i Stockholm numera förbytts i ett visst överskott. Mot bakgrund av att departementschefen uttalar att strävan bör vara att ABAB:s bevakning på sikt upphör bör motion 1244 i nu behandlad del lämnas utan bifall.

Den nämnda utredningen visar att ABAB:s vinstmarginal inom den monopoliserade sektorn är högre än den som är vanlig i branschen, medan samma marginal inom den konkurrerande sektorn visar på minus. Motionärerna vill att ABAB:s ersättning för nästa budgetår nominellt skall uppgå till samma belopp som för innevarande år. Därmed skulle man frigöra 7-8 milj.kr., som enligt motionärerna skulle kunna användas för att inrätta maximalt 30 nya polistjänster i Stockholms län. Näringsfrihetsombudsmannen avser att uppta överläggningar med ABAB med anledning av uppgifterna i den nämnda rapporten. Saken är således uppmärksammad av behörig myndighet. Med hänsyn till att utskottet anser sig kunna utgå från att regeringen följer frågan och därvid gör de överväganden som är påkallade bör motion 2394 avslås. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan i denna del och avslag på reservation nr 5.

Fru talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 18 om anslag till gymnasieskolor m.m. innehåller 48 reservationer och 5 särskilda yttranden. De allra flesta av dessa gäller frågor som praktiskt taget varje år debatteras i kammaren, då anslaget till gymnasieskolan skall bestämmas. Jag kommer därför inte att i detalj gå in på alla moderata reservationer, utan jag nöjer mig med att från principiella utgångspunkter ge motiveringarna till våra ställningstaganden. I en skola som sätter kunskapsmålet främst är det naturligt att olika utbildningars krav på förkunskaper, vad gäller både bredd och djup, klart anges. Bestämda förkunskapskrav bör uppställas för gymnasieskolans olika linjer. Det ger eleven rätt information om linjens karaktärsämnen och om vad som krävs för att denne skall ha en rimlig chans att klara studierna. Att sådana förkunskapskrav uppställs är särskilt viktigt när gymnasieskolan öppnas för alla elever. De elever som av ett eller flera skäl behöver komplettera sina kunskaper före inträdet i gymnasieskolan skall erbjudas en möjlighet till detta. När regeringen i budgetpropositionen påpekar att ökade resurser till specialundervisning i gymnasieskolan behövs på grund av det föreslagna vidgade tillträdet är det ett uttryck för en grundläggande felsyn. Specialundervisning i gymnasieskolan kommer inte att behövas, annat än i mycket speciella fall, om eleverna tidigare mött bestämda förkunskapskrav och erbjudits kompletteringsmöjligheter för att klara den kommande utbildningen. Dagens gymnasieskola kännetecknas av två huvudproblem. Kapaciteten är— totalt och med hänsyn till önskad linje — uppenbarligen inte tillräcklig för att tillgodose elevernas önskemål. Gymnasieskolans olika utbildningsvägar leder inte heller till resultat som är acceptabla. De yrkesinriktade utbildningsvägarna är inte tillräckligt arbetsmarknadsinriktade. De studieförberedande utbildningsvägarna ger inte de nödvändiga förkunskaperna för högre utbildning. Vi tillstyrker regeringens förslag till ökad totaldimensionering av gymnasieskolan för budgetåren 1985 87 och 1987/88. Vi kan dock inte acceptera fördelningen av intagningsplatserna på sektorer i direktramarna. I motion 1984/85:2538 anför vi att elevernas egna val skall tillmätas större betydelse när det gäller dimensioneringen av gymnasieskolans olika utbildningsvägar. Detta innebär konkret att HS och JST-sektorerna bör ges ett större antal platser än vad regeringen föreslår. Detta bör ske i huvudsak på VSK-sektorns bekostnad. Större delen av de nytillkommande platserna bör enligt vår mening tillföras de 3-åriga utbildningslinjerna inom HS och EM-sektorerna. För detta talar framför allt det faktum att det då blir lättare att tillgodose förstahandsval, såväl från de teoretiskt inriktade eleverna som från de elever som är inställda på en yrkesutbildning. De senare riskerar annars att trängas undan av sådana elever som är inriktade på högre utbildning men som inte fått sina förstahandsval tillgodosedda. Vi framhöll i motion 1983/84:2743, när förslagen om försöksoch utvecklingsverksamheten med en ny gymnasieskola presenterades, att inriktningen av försöken riskerar att ytterligare försvåra elevernas förberedelse för yrkesliv eller vidare studier. Vi anser att gymnasieskolan inte skall vara en förlängning av grundskolan, vilken med nödvändighet måste ge en relativt allmän utbildning. Gymnasieskolans uppgift är och måste vara att förbereda eleverna för yrkesarbete, fortsatt yrkesutbildning eller fortsatta studier. Möjligheterna att fullgöra dessa uppgifter måste förbättras. Den mest angelägna förändringen av yrkesutbildningen är att skapa en bättre anknytning till det praktiska arbetslivet. Elevens förutsättningar att få arbete efter avslutad yrkesutbildning skulle öka markant med införandet av en ny typ av lärlingsutbildning. I likhet med den ursprungliga lärlingsutbildningen skall eleven vara anställd hos ett företag, en hantverkare eller en myndighet. Detta ger eleven en direkt inblick i arbetslivet och skapar ett ömsesidigt ansvarsförhållande mellan lärling och arbetsgivare. Härtill kommer att eleverna i företagen kommer att utbildas på en modern maskinpark. Inom vissa områden sker den tekniska utvecklingen i dag så snabbt att gymnasieskolans resurser inte på långt när räcker till för att anskaffa aktuell materiel. Till skillnad från den ursprungliga lärlingsutbildningen skall lärlingarna i vårt system få ämnesteoretisk utbildning i gymnasieskolan i allmänna ämnen, viss fackteori och arbetsteknik. Fru talman! Huvuddragen i vårt förslag till lärlingsutbildning har presenterats här i kammaren vid flera tidigare tillfällen. Jag avstår därför från att nu ännu en gång upprepa dem. yrkesutbildning i gymnasieskolan måste till sist alltid avgöras lokalt, bl.a. med hänsyn till lämpliga lärlingsplatser. Det måste ankomma på staten att öppna möjligheter som i dag inte finns. I avvaktan på att det av oss skisserade förslaget kan genomföras föreslår vi att regeln, att lärlingsutbildning i dess nuvarande utformning inte får omfatta utbildning som i dag erbjuds inom gymnasieskolans ram, tas bort och att statsbidrag bör utgå även för färdigutbildningsåret. Antalet årselevsplatser bör dessutom höjas till 10 000, alltså en ökning med drygt 4 000 platser i förhållande till regeringsförslaget. Gymnasieskolans teoretiska studievägar skall i första hand förbereda eleverna för vidare studier. Att detta lyckas är avgörande såväl för den enskildes framgång som för den högre utbildningens och ytterst forskningens kvalitet. Kritik riktas i dag mot den kunskapsnivå eleverna uppnår på de teoretiska linjerna. Det största problemet har emellertid inte med dessas uppläggning eller innehåll att göra utan med utformningen av tillträdessystemet till högskolan. Vi förordar att ett nytt tillträdessystem, som premierar kunskap, införs. Det skall bygga på bestämda förkunskapskrav och vara enkelt att överblicka. För en elev som i gymnasieskolan har valt fel studieväg eller behöver bättra på något betyg skall möjligheter till kompletteringsstudier erbjudas efter gymnasieskolan. Resultatet av kompletteringsstudierna skall ha samma meritvärde som betyg erhållna i den ordinarie utbildningen. På samma sätt som för grundskolenivån bör gymnasieskolans olika utbildningsvägar kunna anpassas till elevernas speciella anlag och intressen. De nuvarande hindren mot intresseval av andra ämnen än idrott och estetiska ämnen bör omedelbart avskaffas. Möjligheterna till specialisering i språk, matematik eller fysik skall inte vara mindre än de möjligheter som redan finns för att exempelvis stimulera idrottsutövare. Fru talman! Regeringens förslag till nytt statsbidragssystem för skolledningen innebär att kommunerna får stor frihet att avgöra hur och av vem skolledningen skall skötas. I princip anser vi att en mera flexibel användning av skolledarresursen är önskvärd. Med införandet av det nya statsbidragssystemet föreslås dock nuvarande uppdrag som institutionsföreståndare och huvudlärare inom gymnasieskolan avskaffade. Det kan vi moderater inte acceptera. Institutionsföreståndarna är ansvariga för och vårdar dyrbar materiel. Huvudlärarna fullgör ämnesinriktade uppgifter till gagn och inspiration för övriga lärare inom ämnet. Funktionerna är viktiga och bör därför bibehållas oförändrade. Regeringen föreslår också att en minsta nivå skall anges för vad som av skolledarresursen skall användas för fasta skolledartjänster. Vidare föreslår regeringen att det skall ankomma på regeringen eller den myndighet regeringen fastställer att besluta om denna nivå. Vi instämmer i att det är rimligt att inte hela skolledarresursen används för antingen administrativa eller pedagogiska uppgifter, men vi anser att det är riksdagens uppgift att fastställa nivån. Regeringen bör alltså återkomma till riksdagen med förslag i detta avseende. Regeringen föreslår också att de kvarvarande tre självstudietimmarna bör tas bort ur timplanerna även för de treåriga linjerna. Förändringen föreslås finansierad med en minskning av de resurser som avdelats för att dela en klass vid studietekniska övningar i årskurs 1. Vi kan för vår del se uppenbara skäl för att en viss tid i gymnasieskolan anslås till studier på egen hand. Härigenom underlättas bl.a. elevernas övergång till universitetsoch högskolestudier. En förutsättning för att självstudier i gymnasieskolan skall fylla sin funktion är emellertid att de planläggs noga som en integrerad del av undervisningen i övrigt. Självstudietid är inte lika med lärarlösa lektioner. I budgetpropositionen föreslås ingen förstärkning av anslaget till gymnasieskolan utan enbart en förändring av regelsystemet och en omfördelning av befintliga resurser. Det har alltså tagit socialdemokraterna nästan fyra år att komma fram till samma ståndpunkt som redan 1981 förespråkades av den dåvarande borgerliga majoriteten. Vi föreslår att sådana förändringar i reglerna genomförs att kommunerna själva kan avgöra om de önskar utnyttja systemet med självstudier, om de vill dela undervisningsgrupper eller föranstalta om andra åtgärder. I fråga om självstudietid bör emellertid centralt föreskrivas att om sådan kommer till stånd skall denna ingå som en planlagd del av en sammanhängande undervisning. Vidare, fru talman, några ord om de av regeringen föreslagna förändringarna i timplanerna för gymnasieskolan. Vi kan av de skäl vi anfört i motion 2538 inte acceptera förslagen och anser dessutom att riksdagen bör upphäva de förändringar som genomfördes förra året. Vi vill också med kraft hävda de synpunkter som framförs i motion 2526 om åtgärder för ett effektivt utnyttjande av undervisningstiden i moderna språk. Slutligen, fru talman, vill jag framhålla vikten av att statsbidrag också i fortsättningen tillförsäkras Göteborgs högre samskola, Sigrid Rudbecks gymnasium och Stockholms tekniska institut. Värdet av dessa friskolors insatser har utförligt redovisats tidigare i kammaren, och det äger relevans också i dag. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga reservationer där moderata namn förekommer.

Fru talman! Låt mig inledningsvis säga, utan att det behöver uppfattas som någon kritik, att debattordningen kan te sig något konstig. Kommer vi i tvistemål om några saker kan vi i bästa fall få svar på onsdag eller torsdag nästkommande vecka. Det kan möjligen ge dem som skall svara något längre tid på sig att fundera. Ungefär för ett år sedan, i slutet av maj förra året, diskuterade vi bl.a. gymnasieskolans dimensionering. Utskottets talesman vid det tillfället, Lars Svensson — samma person som i dag företräder utskottet — hävdade alldeles bestämt å utskottsmajoritetens vägnar att de ramar som vi vid det tillfället fastställde för läsåret 1985/86 var de slutliga ramarna. Han hävdade också lika bestämt att de yrkanden som bl.a. centerpartiet framställde i sin reservation mera var att betrakta som överbud och markeringar, utan reell grund och verklighetsanknytning. Vid det tillfället hade jag anledning att betvivla påståendet, och jag har nu fått belägg för denna min uppfattning. Det handlade inte alls om de slutliga ramarna. Yrkandena som vi hade om ytterligare platser saknade inte alls grund -— de var i allra högsta grad motiverade. Det visar sig nu att regeringen i budgetpropositionen slår på med ytterligare platser — jag vill säga sin vana trogen. Det rör sig närmare bestämt om 2 800 platser. Det kan tyckas något märkligt att vi vid denna tidpunkt debatterar detta i riksdagens kammare och förhoppningsvis fattar beslut om påslaget, när vi samtidigt vet att intagningen till gymnasieskolan avslutades för omkring tre veckor sedan. Jag förmodar att dessa platser var fördelade och låg till grund för intagningen. Vid tidigare tillfällen har vi talat om betydelsen av respekt för riksdagens beslut och om att riksdagen skall fatta beslut vid den tidpunkt då det ter sig meningsfullt. Det har varit skälet till att vi vid ett flertal tillfällen har krävt en annan planeringsordning för gymnasieskolan. Vi trodde möjligen för ett år sedan att vi hade uppnått detta, men så var inte fallet. Påslaget som regeringen nu föreslår leder till, säger man, en ökning av intagningskapaciteten i gymnasieskolan. På vanligt sätt använder man procenttal och uttrycker det hela i procent av antalet 16-åringar. Alla vet att de som söker till gymnasieskolan är betydligt fler än antalet 16-åringar. Vi vet att de behöriga förstahandssökande till gymnasieskolan kan vara 126 90 av 16-årskullen. Då är det till föga tröst att höra att påslaget innebär att vi nu ligger vid 113-114 26. Det som har någon betydelse och det som man märker ute i skolväsendet är att årets dimensionering av gymnasieskolan, med det påslag som regeringen gör, innebär att det finns 124 000 platser till förfogande för läsåret 1985 85, fanns det 127 000 platser till förfogande. Det har alltså blivit en minskning när det gäller det reella antalet platser som man har att fördela. De som är ansvariga för skolan märker detta, liksom eleverna när de söker till gymnasieskolan. Man är inte betjänt av någon sifferexercis i procentenheter. Detta är skälet till att vi från centerpartiet har yrkat att den stora ramen för gymnasieskolan ökas med ytterligare 6 000 platser och att den s.k. lilla ramen, den som i första hand används för s.k. påbyggnadsutbildningar, ökas med 3 000 platser. Det sista är kanske det allra viktigaste yrkandet i detta sammanhang, därför att påbyggnadsutbildningarna ofta vänder sig till ungdomar på 18 år, som har genomgått gymnasieutbildning men som har upptäckt att de inte är attraktiva på arbetsmarknaden. Då har vi sedan några år tillbaka denna möjlighet, som har visat sig vara mycket bra, där man lokalt ute i länen kan fastställa kursoch timplaner för dessa påbyggnadsutbildningar. Det gör man också lokalt i samverkan med arbetsgivare och med arbetstagarnas företrädare. På det sättet skräddarsyr man utbildningar som är efterfrågade, och detta leder regelmässigt också till att ungdomar som har gått igenom de här utbildningarna får jobb. Det finns ett oerhört starkt tryck från praktiskt taget samtliga länsskolnämnder i landet att få ytterligare ramar till denna verksamhet. Men här blir det inte påslag med en enda plats. Det för fram till samma konstaterande som vi har kunnat göra vid något tidigare tillfälle, nämligen att regeringen och dess företrädare tycker det är rimligare att för de här 18-åringarna satsa ett antal miljoner till s.k. ungdomslag för att ungdomarna i stället för att få en relevant utbildning skall sysselsättas 4 timmar om dagen med att t.ex. passa hundar åt pensionärer. Det är den prioritering som man uppenbarligen gör i sammanhanget. I detta avseende har alltså majoriteten, som är ganska massiv, varit negativ till centerförslaget. Vi har, utöver att vi yrkar ett påslag i platser, också talat om en totaldimensionering och totalfinansiering av denna verksamhet, dvs. vi har redovisat att kostnaderna för att öka gymnasieskolans intagningskapacitet vägs upp av lägre kostnader när det gäller ungdomsuppföljningen och ungdomslagsverksamheten. Som jag nämnde har majoriteten i denna del av utskottets betänkande varit negativ. Men bläddrar man några sidor framåt, hittar man en passus där samma utskottsmajoritet är benägen att pröva möjligheterna till ett annat planeringssystem för gymnasieskolan. Man tar då till vara centerpartiets synpunkter och säger att man också skall väga in möjligheterna att finansiera en ökad omfattning av gymnasieskolan med de medel som annars ställs till förfogande för sysselsättningsskapande åtgärder. Samtidigt säger man att vad utskottet här har anfört om att också bereda sökande som är upp till 20 år gamla plats i gymnasieskolan bör riksdagen ge regeringen till känna. Det är naturligtvis ett framsteg som vi noterar med tacksamhet. Vi gör samma konstaterande som vi haft anledning att göra några gånger tidigare, nämligen att även om vi inte får våra framsynta förslag bifallna vid det tillfälle då de framställs, är utsikterna goda att de kommer att bifallas vid ett senare tillfälle. Jag skall, fru talman, fatta mig kort när det gäller lärlingsutbildningen. Jag konstaterar att utöver de yrkanden som vi tidigare har framställt och som vi nu har anledning att upprepa, föreslår vi — till skillnad från de övriga partierna — att också under det år som nu börjar det s.k. stimulansbidraget med 5 000 kr. per nyinrättad plats i lärlingsutbildningen skall utgå. Vi tror att det alltjämt är angeläget att öka antalet lärlingsutbildningsplatser. Detta är ett sätt, utöver vad vi har föreslagit, och som bl.a. innebär förändringar i statsbidragssystemet, så att man skulle kunna öka verksamheten. Utskottsmajoriteten säger nej, dock bara med den motiveringen att man inte nu är beredd att biträda förslaget. Vi tolkar det så, att man har för avsikt att vid ett senare tillfälle återkomma i frågan. Till sist några få ord om verksamheten med kombination av gymnasiestudier och specialidrott. Jag har tillsammans med ett antal andra motionärer yrkat att det nuvarande antalet platser, 550, borde ökas till 600. Det finns ett uttalat behov, och det finns från ett antal specialförbund inom idrottens område önskemål om ytterligare platser. Vi tycker att det är en angelägen förändring, som bör kunna genomföras. Jag yrkar bifall till förslaget härom. förhindra nynazismens spridning i Sverige I övrigt, fru talman, yrkar jag bifall till samtliga de reservationer som centerpartiet ställt sig bakom.

Fru talman! Oskar Lindkvist och Lars Werner har frågat statsministern vilka informationsoch utbildningsinsatser regeringen ämnar vidta i avsikt att förhindra nynazismens spridning i Sverige. Frågorna har överlämnats till mig. Som bakgrund till frågorna hänvisar både Oskar Lindkvist och Lars Werner till att uttryck för invandrarfientlighet har kommit i dagen på olika håll i vårt land. Liksom frågeställarna anser jag att sådana tendenser inger stark oro. Särskilt avskyvärda ter sig de uttryck som har anstrykning av nazism. Det är en utomordentligt viktig uppgift för oss alla att — med de demokratiska medel som står till buds — se till att solidariteten i vårt samhälle inte anfräts genom att rasistiska och liknande uppfattningar får fotfäste. Den år 1978 tillkallade diskrimineringsutredningen har haft som huvuduppgift att kartlägga i vilken utsträckning diskriminering och fördomar mot invandrare och medlemmar av andra etniska minoritetsgrupper förekommer i vårt land och att utarbeta ett program för att motverka sådana företeelser. Efter ett tiotal rapporter och delbetänkanden har utredningen förra året avslutat sitt arbete med betänkandet I rätt riktning. Utredningens förslag sträcker sig över ett brett fält och gäller bl.a. lagstiftning, forskning, information och utbildning. Regeringen bereder för närvarande frågan om åtgärder på grundval av diskrimineringsutredningens arbete. Det program som kommer att redovisas sedan beredningsarbetet avslutats torde fullt ut tillgodose syftet med Oskar Lindkvists och Lars Werners frågor. Självfallet är det inte bara intresset att komma till rätta med fördomar mot invandrare som gör det nödvändigt att motverka alla risker för en spridning av nynazistiska strömningar. Dessa risker måste motverkas generellt. Undervisningen i skolan, massmediernas bevakning och den fördjupning av demokratin i det svenska samhället som regeringen eftersträvar tillhör, som jag ser det, de faktorer som här spelar en avgörande roll.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Den är föranledd av händelserna i Växjö, där nynazisternas ankomst till mötesplatsen utlöste kravaller och åtföljande gatlopp, något som ju inte ger någon vacker bild av det svenska samhället. Vi har förvisso mötesfrihet, och vi betraktar den som en omistlig del av vårt samhälle, där ordet egentligen alltid skall vara fritt. Åsikter, även obekväma sådana, skall självfallet kunna komma till tals i den svenska samhällsdebatten. Men, det finns ett mycket stort men. Det är den ondska som ligger i hela nazismens väsen — nazisternas invandrarfientlighet, deras våldsideologi, deras kamp mot den demokrati som vi betraktar som en bit av Sverige. Att jag ställt denna fråga beror inte i och för sig på att jag känner mig särskilt skakad, även om det som hänt är oroväckande. Att jag ställt frågan beror helt enkelt på att sådana här händelser väcker till liv både nazistiska och fascistiska strömningar. Jag tillhör ju den generation här i riksdagen som var ung på den tiden då Hitlerriket byggdes upp och då nazismen hotade att erövra och förkväva hela Europa. Det gav också, som vi vet, återverkningar i Sverige. Det påverkade hela vårt mötesliv. Vi fick t.o.m. uppleva nesan av att det fanns nazister i den svenska riksdagen. Det fanns redan då de som sade att det ändå bara är några få — låt dem hållas; de kommer ändå så småningom att tröttna och inta sin plats i det demokratiska samhället. Jag tror att det vi skall dra lärdom av från det förgångna är den kamp mot dessa krafter som utvecklades på folkrörelsenivå — i politiska och fackliga organisationer och i de organisationer där ungdomen sysslade med en rik fritidsaktivitet. Jag vill gärna säga att svaret är tillfredsställande. Det är bra att statsrådet lagt upp svaret på detta sätt. Jag tror att det kommer att leda till resultat. Det enda önskemålet jag har är självfallet att vi skall hjälpas åt att förhindra att aktivitetsstödet till de unga tas bort. Det skall finnas ett bra aktivitetsstöd, så att ungdomarna får chansen att arbeta på fritiden. Det är det bästa som kan göras i kampen mot de nynazistiska krafter som nu gjort sig gällande i det svenska samhället.

Herr talman! Också jag får tacka för svaret som jag på grund av Lars Werners sjukdom fått i uppdrag att ta emot. Jag vill instämma i det mesta av vad Oskar Lindkvist sade. Också jag tillhör den generation som från sin barndom minns 1940-talet och krigskommuniké erna. Jag hade på den tiden också släktingar i Tyskland som var socialdemokrater, och jag hade via den kanalen en viss inblick i vad nazismen innebar för den vanliga människan. Emellertid finns det en annan aspekt på denna fråga som jag gärna vill ta upp. Jag tror att man kanske i viss mån begår ett fel om man fixerar sig vid vad de här små läderklädda och hakkorsprydda grupperna sysslar med. De vill ha oväsen kring sig, och de är i sig själva inte de farliga, även om det som de förhindra nynazismens spridning i Sverige påminner oss om var fruktansvärt. De är i det svenska samhället — och kommer så att förbli — små spån. Det betänkliga med dem är att de säger — fast i förgrovad och tillspetsad form — vad rätt många människor som är fördomsfulla och okunniga i dessa ting i verkligheten tänker.

De leds därigenom till att acceptera och tro på falska resonemang. Ett sådant falskt resonemang är att när det kommer in en invandrare, så tar han ett jobb från en svensk. Jag har aldrig hört någon politiker tala om hur det verkligen förhåller sig: När en invandrare kommer hit, jobbar, konsumerar och efterfrågar saker och ting, så skapar det ju jobb åt åtminstone en svensk. Det går att förklara sådana här saker och motverka dessa fördomar. Men de flesta politiker ägnar sig inte i den utsträckning som de borde åt den politiska agitationen. Jag säger detta med tanke på valet, eftersom jag tror att det är väldigt viktigt att alla demokratiska politiker begagnar sig av denna situation och solidariskt slår tillbaka den här typen av argument och föreställningar. Jag tror att fascismen i vår tid kommer — om den marscherar fram och blir stark — inte med pukor och trumpeter, stövlar och uniform, utan den kommer att anta betydligt respektablare och därmed mer svårupptäckta och farligare former.

Herr talman! Jag skulle först vilja säga något om den uppfattning som ibland framförs i diskussionen, nämligen att en negativ inställning till invandrare blir allt vanligare. Det är naturligtvis svårt att veta om det förhåller sig på det viset. Men diskrimineringsutredningen har gjort undersökningar som snarast tyder på motsatsen. Utredningen har funnit att den inställning som svenskar i allmänhet har till invandrare på senare år har utvecklats i riktning mot större tolerans. Samtidigt har emellertid — och det är det som är det otäcka — en polarisering av åsikterna ägt rum. Medan majoriteten av svenskar blivit betydligt mer positiva till invandrare, har en liten minoritet starkt utlänningsfientliga personer tillgripit metoder som gör att de uppmärksammas mer. Diskrimineringsutredningen har också konstaterat att det i dag knappast finns några betydande rasistiska organisationer. Enligt utredningens uppfattning, som jag delar, är det viktigt att man riktar strålkastarljuset på dem utan att överdramatisera deras betydelse. Jag delar helt den uppfattning som både Oskar Lindkvist och Jörn Svensson här gett uttryck för, nämligen att nynazistiska uppfattningar främst måste bekämpas med öppna medel, såsom opinionsbildning, undervisning, information osv. Det finns många olika sätt att driva den här kampen. Jag har pekat på ett område, och det är skolan som naturligtvis har en central roll. Skolan skall ju förmedla grundläggande fakta om den roll som nazistiska och fascistiska ideologier spelat i historien. Vidare föreställer jag mig att det ofta kan vara lämpligt att skolan tar upp till diskussion dagshändelser av det slag som frågeställarna syftar på och att det sker inom ramen för skolans allmänna upgift att sörja för de ungas demokratiska fostran. Jag råkade vara i Växjö veckan efter dessa händelser. Jag besökte några klasser i Katedralskolan, och jag kan försäkra att det bland ungdomarna där fanns mycket av kunskap om vad det handlade om. Det fanns också ett mycket starkt engagemang i denna fråga till förmån för demokratin. Det fördes emellertid fram krav på åtgärder som jag skulle tro att dessa nazister vill ha som ett svar på sina provokationer. Jag upprepar: Det är viktigt att vi inte överdramatiserar de här figurerna och att vi använder värdiga demokratiska metoder när vi bekämpar dem. Jag håller helt med Jörn Svensson när han säger att det viktiga inte är att de här figurerna uppmärksammas och att vi för en debatt mot dem — det är de inte ens värda. Det viktiga är att motverka den opinion som det är en betydande risk att dessa personer kan piska upp. Där har vi alla gemensamt en väldigt viktig opinionsbildande uppgift.

Herr talman! Bara en kort slutkommentar från min sida när det gäller skolundervisningen och det material som där används. Det är, sett från de synpunkter som vi här resonerar utifrån, något för vagt. Det är visserligen växlande, beroende på vilket läromaterial man betraktar, men genomgående är att det har rätt allvarliga svagheter. En av de mest allvarliga — det bör man vid en översyn framöver försöka göra någonting åt — är att man när man talar om fascismen, speciellt fascismen under mellankrigstiden, som ju är tyngdpunkten i historieundervisningen, egentligen inte ger någon vettig, rationell förklaring till dess ideologi. Man bara konstaterar den, man beskriver den i ett tomrum. Man talar inte om dess sociala bakgrund, om den sociala miljö ur vilken den uppstod, om de historiska och politiska traditioner som den griper tag i och bygger vidare på eller om de ovetenskapliga teorier som den arbetar med. Framför allt framställer man nazismen ungefär som om den var en sluten företeelse, en marscherande bataljon av extremister — låt vara en mycket stor bataljon i just Tyskland under mellankrigstiden, men det gör just ett avgränsat intryck. Det menar jag är farligt — det ger ingen rimlig och rationell förklaring, det åstadkommer ingen förståelse hos unga människor av varför sådana strömningar uppstår, varför de har den speciella, irrationella karaktär de har och det väldiga genomslag de kan få i relativt breda skikt i vissa situationer. Det måste man förklara.

Detta finner jag ganska dåligt förklarat i det mesta läromaterialet, och det bidrar inte till att den unga generationen får en riktig förståelse av vad det handlar om och varför den företeelsen kan ta sig fram.

Herr talman! Nic Grönvall har, med utgångspunkt i ett fall som refererats i dagspressen, ställt ett par frågor till mig rörande jäv mot domare i tingsrätt. Den första frågan gäller om jag är beredd att medverka till att en jävsinvändning mot en lagman vid tingsrätt enbart får prövas under ledning av en domare från en annan domstol. När det gäller behörigheten att pröva en fråga om jäv mot en domare finns i rättegångsbalken bara den bestämmelsen att domaren själv i princip inte får delta i prövningen. Det har i övrigt utan någon uttrycklig föreskrift förutsatts att den domare som skall pröva jävsfrågan har en sådan förmåga till självständig tjänsteutövning att han eller hon kan göra detta utan att ta obehöriga hänsyn. Tingsrättens beslut att ogilla en jävsinvändning kan överklagas. Det finns enligt min mening inte skäl för någon annan lösning med sikte på fall av den typ som Nic Grönvall tar upp. Nic Grönvall har vidare frågat mig om jag är beredd att medverka till en sådan lagändring att en domare, som uttalat sig på ett visst angivet sätt om de tilltalades försvarsadvokater, ej skall anförtros att leda huvudförhandling där de omnämnda advokaterna uppträder. Som bekant är jag förhindrad att gå in på det enskilda fall som föranlett frågan. Jag kan emellertid konstatera att jävsreglerna i rättegångsbalken avslutas med en allmän bestämmelse, enligt vilken en domare är jävig, om det i annat fall än som särskilt nämnts tidigare i paragrafen föreligger en ”särskild omständighet, som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet”. Denna regel är enligt min uppfattning tillräcklig för det ändamål som avses med frågan.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag tror att justitieministern delar min mening att misstanke om opartiskhet hos domare är lika förbjuden som misstanke mot Caesars hustru och att vi alltså diskuterar den här frågan med utgångspunkt från samma värderingar. Jag tycker att justitieministern bortser från ett rationellt skäl till det förslag som möjligen ligger i min fråga, nämligen att överklagandet av jävsinvändningen kan ske bara tillsammans med överklagandet av domen. Det ligger alltså däri en processekonomisk nackdel av betydande omfattning. Om man i stället ordnade jävsprövningen på det sättet att man såg till, som jag har tänkt mig, att prövningen handhades av en annan domare från en annan domstol, skulle man kunna överväga att göra prövningen slutgiltig. Då skulle man alltså inte riskera den situation som skulle kunna uppkomma, om målet fullföljdes av en domare som senare befanns jävig och man således fick ta om hela målet. Det är en situation som vi nu har upplevt. Det finns alltså ett betydande processekonomiskt tänkande bakom tanken att man skulle kunna göra den här frågan slutgiltigt prövad, förutom den moraliskt självklara uppfattningen att en domare aldrig får misstänkas för opartiskhet, varför jävsfrågan måste prövas på högsta tänkbara moraliska nivå. När det gäller det andra elementet håller jag med justitieministern om att det finns gummiklausuler i jävsavsnittet i 4 kap. rättegångsbalken. Vi har trots allt en ganska ny situation i rättegångslivet. Det är att vi måste leva med den mycket påträngande massmediaindustrin. Den finns där, och den fyller sin samhällsfunktion. Vi måste som sagt leva med den. Det kanske vore värt att överväga att till de generella jävsreglerna i 13 § tillföra någon regel om just hur domare skall förhålla sig till massmedia. Alltså: om en domare av en eller annan olycklig eller lycklig omständighet har dragits in i en debatt i massmedia om det mål han skall handlägga, blir han därmed jävig. Man skulle mycket väl kunna tänka sig att man gav ett direkt uttryck åt detta endera i 6 mom. eller i det sista momentet i 13 §.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig om jag är beredd att föreslå att sekretesslagen kompletteras med en bestämmelse som ger en offentligt anställds personliga förhållanden ett sekretesskydd, om det kan befaras att han eller hon kommer att utsättas för trakasserier. Bestämmelser om i vilka fall sekretess gäller för uppgifter i myndigheternas personaladministrativa verksamhet finns i 7 kap. 11 § sekretesslagen. Sekretessen är olika sträng för olika slag av uppgifter. Sekretess gäller som huvudregel för bl.a. sådana uppgifter om en anställds personliga förhållanden som har lämnats till en psykolog eller personalkonsulent inom ramen för myndighetens personalsociala verksamhet. För uppgifter om anställdas hälsotillstånd och vissa andra mera speciella uppgifter om deras personliga förhållanden kan sekretess gälla även i andra fall. För övriga uppgifter som kan förekomma i en myndighets personaladministrativa verksamhet gäller normalt inte någon sekretess alls. Skälet är att sådana uppgifter i allmänhet är förhållandevis harmlösa. Min företrädare besvarade den 8 november 1983 i riksdagen en fråga, som ställts av Karin Söder, i huvudsakligen samma ämne som det som Görel Bohlin nu har tagit upp. Han uttalade då att den avvägning mellan offentlighet och sekretess som gjordes vid sekretesslagens tillkomst på det hela taget hade fungerat tillfredsställande. Med hänsyn till den vikt han fäste vid att offentlighetsprincipen har så få undantag som möjligt, ansåg han att det då inte borde vidtas någon åtgärd för att förändra reglerna i det hänseende som är aktuellt nu. Min företrädare erinrade också om att den som trakasserar en offentligt anställd i vissa fall kan straffas för ofredande eller förgripelse mot tjänsteman. För egen del vill jag säga att det alltjämt finns starka skäl som talar för den uppfattning som min företrädare gav uttryck åt då han besvarade Karin Söders fråga. De uppgifter som det här i praktiken gäller — dvs. närmast de anställdas bostadsadresser och telefonnummer — är ju förhållandevis lätta att komma åt på annat sätt än genom en hänvändelse till myndigheten. Det finns därför anledning att ställa frågan om det skulle vara så mycket vunnet med att utvidga sekretessen. Frågan om ökat sekretesskydd för de offentligt anställdas personliga förhållanden har nu också tagits upp i en framställning från Försäkringsanställdas förbund, som nyligen har kommit in till justitiedepartementet. Förbundets framställning har remitterats till bl.a. de centrala fackliga organisationerna och vissa myndigheter för yttrande. För dagen är jag därför inte beredd att säga mera än att jag — bl.a. mot bakgrund av det kommande remissutfallet — självfallet kommer att noga pröva om skälen för en ökad sekretess väger så tungt att en lagändring av det slag Görel Bohlin efterlyst bör genomföras.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min interpellation. Jag kan ha viss förståelse för att justitieministern inte nu och inte utan noggrann prövning vill frångå bl.a. det ställningstagande dåvarande justitieminister Rainer intog beträffande offentlighetsprincipen. Jag menar emellertid att denna i det här fallet bör gälla i arbetssituationen. Efter arbetstid är den anställde privatperson och bör själv avgöra om hans telefonnummer och bostadsadress skall lämnas ut eller inte, och i så fall när. En försäkrad som i anledning av handläggning av ett ärende begär telefonnumret till handläggarens bostad har ju som regel antingen syftet att fortsätta diskussionen om ärendet, vilket lämpligen bör göras på tjänstetid, eller också avser han att på något sätt hämnas eller bråka om ett beslut som tjänstemannen med stöd av lagen om allmän försäkring tvingats ta. Den som ofredar eller trakasserar en tjänsteman kan dömas och straffas, som justitieministern påpekar, men vad hjälper det om skadan redan är skedd? Den skada som en tjänsteman på det här sättet kan åsamkas kan vara lindrig eller svår, fysisk eller psykisk. Det värsta är om trakasserier eller obehag drabbar anhöriga — och det är inte ovanligt. Svaret gör på mig ett intryck av att justitieministern tar litet väl lätt på hur den enskilde som trakasseras upplever detta. En tjänstemannakategori som knappast brukar beklaga sig över trakasse rier — kanske därför att vardagsproblem av det här slaget ingår i jobbet — är socialsekreterarna. Under ganska många år som förtroendeman inom den sociala sektorn hörde jag om, och var själv vittne till, åtskilliga incidenter. Mer eller mindre allvarliga hot riktas då och då mot tjänstemän inom den sociala sektorn. Jag kan också minnas ett par fall som det skrevs en hel del om i pressen, då socialsekreterares hem söktes upp av illasinnade människor som fått kontakt med tjänstemannen genom arbetet. Det behöver dock inte alltid vara med ont i sinnet — det kan vara med sjukt sinne. Den tjänsteman som stöter på människor med sådana problem vet bäst själv om han vågar lämna ut sin adress eller ej. Herr talman! Jag har personlig erfarenhet av att bli hotad, inte för att jag hade handlagt ett ärende fel eller gått emot önskemål från någon klient — jag hade faktiskt inte den ringaste aning om ärendet — utan därför att jag var förtroendevald och skulle märkas. Sådant kan man få stå ut med som förtroendevald — ja, i varje fall att ens hemadress är tillgänglig — men som tjänsteman, då man har betalt för en viss arbetstid, anser jag att man har rätt att få vara privatperson utanför denna arbetstid. Offentlighetsprincipen bör här således enligt min mening endast gälla inom arbetstiden. Beträffande justitieministerns uppfattning att telefonnummer och adresser ändå är så lätta att komma åt — därmed underförstått att sekretess är meningslös — vill jag påpeka att detta är en sanning med modifikation. Ofta står t.ex. inte hustrus namn i telefonkatalogen, den som så önskar kan ha hemligt telefonnummer, och om man har ett vanligt förekommande namn och adressen inte är känd är det inte så lätt att spåra vederbörande. En ändring i lagstiftningen behöver inte åstadkomma några större intrång i offentlighetsprincipen.

Med en komplettering av lagstiftningen kan en men-bedömning göras och visst skydd uppnås. Herr talman! Mot bakgrund av vad som sägs i svaret om framställningar i samma riktning som min interpellation från annat håll och den prövning om eventuell lagändring som kan föranledas av synpunkter från olika remissinstanser, inser jag att justitieministern för närvarande inte avser att utveckla några ytterligare synpunkter i frågan.

Herr talman! Rune Torwald har i en interpellation frågat statsrådet Ingvar Carlsson dels om regeringen är underrättad om att narkotikabekämpningen nu går på sparlåga av brist på medel, dels vilka åtgärder regeringen nu avser vidta för att återigen ge narkotikaspanare m.fl. inom polisväsendet tillräckliga resurser för att infria löftet att göra ”rent hus med knarket”. Arbetet inom regeringen är fördelat så att det är jag som skall svara på interpellationen. Den bild som Rune Torwald i interpellationen ger av förhållandena inom polisväsendet är missvisande. Det förhåller sig inte så att narkotikabekämpningen nu ”går på sparlåga” på grund av brist på personal och utrustning. Tvärtom har polisens narkotikabekämpning under innevarande mandatperiod fått mycket kraftiga förstärkningar. Så t.ex. tillfördes polisens särskilda narkotikarotlar förra budgetåret 100 nya tjänster. Detta innebar ett tillskott på drygt 30 90. Också utrustningssidan förstärktes. I regeringens särskilda proposition om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik redovisas detta tillsammans med alla andra åtgärder inom rättsväsendet och på andra sektorer som ingår i regeringens program för att bekämpa narkotikan. Jag vill påstå att det är ett brett och starkt program. Trots det svåra budgetläget har vi alltså också inom mitt ansvarsområde kunnat genomföra betydande resursförstärkningar. Det gäller för övrigt inte bara polisen utan även bl.a. åklagarväsendet och kriminalvården. Dessutom görs särskilda satsningar på t.ex. samverkan mellan polisen och socialtjänsten. De resurser som statsmakterna har satsat på narkotikabekämpning utnyttjas enligt min mening på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och med goda resultat. Det är en annan sak att all polisverksamhet måste bedrivas med hänsyn till tillgången på resurser. Narkotikabekämpningen har emellertid — med de satsningar som har gjorts av statsmakterna under senare år — varit ett högt prioriterat område. Sammanfattningsvis kan jag alltså ge Rune Torwald ett lugnande besked. Polisens behov av utrustning för narkotikabekämpning är jämförelsevis väl tillgodosett. Det finns också tillräckligt med polispersonal och tillräckliga möjligheter att ta ut övertid för att verksamheten skall kunna bedrivas i den omfattning som är önskvärd.

Herr talman! På vederbörligt sätt tackar jag naturligtvis för svaret, men innan jag kommenterar det skulle jag vilja ge en bakgrund till interpella tionen. ”Stoppa knarket — gör all befattning med narkotika olaglig” var mottot för den namninsamling som Föräldraföreningen mot narkotika, FMN, och Riksförbundet för ett narkotikafritt samhälle, RNS, där jag själv varit aktiv under tio år, genomförde hösten 1984. Närmare en halv miljon människor skrev på listorna. I en SIFO-undersökning uttalade 95 70 av svenska folket sitt stöd för en kriminalisering av missbruket av narkotika — med missbruk menar vi i det här sammanhanget all icke-medicinsk användning av narkotika. Vice statsministern Ingvar Carlsson deklarerade vid den socialdemokratiska regeringens tillträde 1982 att socialdemokraterna skulle ”göra rent hus med knarket”. Trots detta motsatte sig regeringen och socialdemokraterna bl.a. centerpartiets krav på kriminalisering av narkotikamissbruk vid riksdagsbehandlingen i december 1984. Så långt var man tydligen inte beredd att gå när det gällde att ”göra rent hus med knarket”. Men dess värre är det inte bara på lagstiftningens område som regeringen visat bristande handlingskraft — även om statsrådet nu räknat upp en rad åtgärder och sagt att allt är gott och väl. Jag har varit i kontakt med flera aktiva narkotikaspanare, och de ger uttryck för sin vanmakt och sin förtrytelse över att regeringen inte infriar de löften som gavs i samband med regeringsskiftet om att det skulle satsas som aldrig tillförne på narkotikabekämpningen. Nu säger statsrådet att både det ena och det andra har skett. Men ändå kan vi notera att polisdistrikt i Stockholmstrakten inte fick kommunikationshjälpmedel, som radioapparater och annat, förrän Lions skänkte polisen en del sådan utrustning. Det tyckte tydligen rikspolisstyrelsen var litet genant, så då lyckades polisen få någon apparat även från rikspolisstyrelsen. Numera har det från centralt håll sagts ifrån att polisdistrikten i princip skall tacka nej till bidrag av denna typ från Lions. Då frågar man sig: Hur ersätts det som Lions var berett att ställa upp med, när polisen inte får dessa hjälpmedel från regeringen och rikspolisstyrelsen? Det allra värsta är dock att de lokala polisdistrikten nu har fått besked om att de inte kan ta ut mer än tio timmars övertid per man och månad. Det finns nämligen inte pengar till att betala ytterligare övertidskostnader med. Det finns t.o.m. polisdistrikt här i Stockholm där personalen tills vidare inte får arbeta övertid alls. Detta har för övrigt understrukits i några massmediainlägg under den senaste veckan, så det kan inte vara obekant för regeringen. I sista meningen i sitt svar säger statsrådet att jag kan vara lugn därför att ”verksamheten skall kunna bedrivas i den omfattning som är avsedd”. Frågan är hur jag skall tolka detta uttalande. Är avsikten att verksamheten skall kunna bedrivas med ett övertidsuttag på enbart tio timmar per man och månad? Narkotikaspaning är inte någonting som man sysslar med mellan kl. 8 och 16 och sedan bara går hem. Tvärtom tar narkotikapoliserna ofta med sig problemen på fritiden. Detta arbete kräver ett engagemang långt utöver det normala för att man skall kunna nå goda resultat. När polisen under patrullering eller på annat sätt får nys om att det någonstans finns en knarkarkvart, kan de inte bara säga: Nu är övertiden för denna månad slut, så detta uppdrag får anstå tills i morgon. Då är det nämligen för sent. När polisen har gått in i en knarkarkvart och tagit med sig folk till polishuset kan de inte, som vid en polisutredning i samband med t.ex. en trafikolycka, bara säga: Kom igen i morgon, så håller vi förhör. Då är ju förhöret meningslöst, eftersom vederbörande har hunnit göra upp om vad de skall säga, hur de skall svara osv. Men nu kan vi få höra polisen säga: Vi måste konstatera att vi inte kan åta oss sådana här uppdrag mot slutet av månaden, för då är vårt övertidspensum slut. Det påstås att polisen i Göteborg sätter sig över den utfärdade rekommendationen. Där noterar man helt enkelt att narkotikaspaning är en form av force majeure-övertid, som man tillgriper i alla fall om man är inne i en utredning. I december förra året utfärdade rikspolisstyrelsen direktiv till polisdistrikten att den speciella våraktion som skett under senare år inte skulle få genomföras under våren 1985, trots att tidigare års aktioner haft mycket goda effekter. Anledningen lär vara att ganska mycket övertid oftast måste tillgripas för att man skall klara denna typ av aktioner. När det nu inte får tas ut övertid kan inte dessa aktioner genomföras. Resultatet i slutänden blir färre ingripanden. Därmed kan man kanske säga att statistiken visar att vi har fått en nedgång i narkotikabrottsligheten, trots att det är alldeles fel. Anledningen till minskningen i statistiken är ju att det inte har bedrivits någon effektiv narkotikaspaning. Mot denna bakgrund måste jag också i detta sammanhang fråga: Är det en av regeringen ”avsedd omfattning” på verksamheten när rikspolisstyrelsen nu säger att polisdistrikten inte skall genomföra den våraktion som tidigare år har varit förhållandevis framgångsrik? Jag tycker inte att man har en rimlig ambitionsnivå när man inte satsar allt för att äntligen ”göra rent hus med knarket”.

Herr talman! Jag vet inte vilka informationskällor statsrådet har, och jag kan inte dela statsrådets uppfattning att vi här i riksdagen inte skall diskutera hur verkligheten ser ut i polisdistrikten. Jag har fått en skriftlig redovisning från en polis i ett polisdistrikt. Han har sagt att jag får uppge hans namn och distrikt, men det är inte nödvändigt. Jag skall emellertid ta upp en del av det han skrivit. Han skriver att frågan om sambandsmedel löstes för ungefär ett år sedan när man fick en gåva från Lions i Tyresö och Trollbäcken för inköp av fyra radioapparater. För skams skull fick man köpa en radioapparat för distriktets pengar. Man har nu åter fått erbjudande om hjälp till utrustning från Lions. Man har emellertid fått besked från de överordnade att man inte skall ta emot den typen av medel — något material har man emellertid inte fått från det hållet. Denne polisman säger också att man för några veckor sedan fick besked om att man inte fick arbeta mer än tio timmar övertid per månad — det finns inte mer pengar till det. Han konstaterar att narkotikaspaningen med en ram som tydligen styrs av ekonomiska prioriteringar av naturliga skäl inte blir så effektiv som den varit tidigare. Effekten av att man gör färre ingripanden kan bli att man tror att vi fått en förbättring i narkotikasituationen. Enligt direktiv från rikspolisstyrelsen i december 1984 skall man inte genomföra den planerade våraktionen. Detta beror på att det inte finns ekonomiska möjligheter till det. Det är ytterligare ett belägg för att man i varje fall inte har prioriterat och givit narkotikaspaningen sådana ekonomiska resurser att man ute i polisdistrikten känner att man har rimlig chans att leva upp till den stolta målsättning som statsrådet Ingvar Carlsson uttalade — rent hus med knarket.

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig om jag avser att ta upp diskussioner med SAS om förbättring av servicen på det svenska inrikesflyget. Wiggo Komstedt nämner att ett morgonplan från Malmö den 26 mars försenats med anledning av strejken på Kastrup Köpenhamn. Jag har i december 1984 i riksdagen svarat på en fråga om SAS kapacitetsproblem i den svenska inrikestrafiken. Dessa problem kan hänföras till den mycket kraftiga resandeökning som skett efter utflyttningen av LIN:s verksamhet till Arlanda. SAS har i första hand försökt klara den ökade trafiken genom att merutnyttja befintliga resurser. Detta gör samtidigt systemet känsligt för störningar. SAS anskaffar dock nu i snabb takt nya flygplan för att kunna möta den ökade efterfrågan. Företrädare för kommunikationsdepartementet och SAS träffas kontinuerligt och diskuterar aktuella problem. Vid dessa tillfällen har också speciellt under det senaste året den svenska inrikestrafiken tagits upp. Jag anser därför att något ytterligare initiativ från min sida inte är nödvändigt.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Monopolföretags verksamhet är aldrig bra. Även de monopolföretag som gör uttalanden om att de verkligen inte vill utnyttja sin ställning har svårt att förverkliga sina uttalanden. Avsaknaden av konkurrens ger naturligtvis inte heller den rätta inspirationen, den inspiration som finns på andra områden där det gäller att vara steget före sina konkurrenter. Samarbetet mellan de tre nordiska länderna i flygföretaget SAS ger detta företag en monopolställning som alltmer går ut över den service som skall erbjudas den flygande allmänheten. Som flygresenär på det svenska inrikesflyget varje vecka och som trafikpolitiker har jag lagt märke till den alltmer tilltagande irritationen bland SAS passagerare. Det exempel jag har tagit upp i min interpellation är bara ett enda som visar vad som egentligen händer. Det har inträffat en mängd olika fall under speciellt det senaste halvåret — ja, det senaste året. När vi stod på Sturup den där morgonen som jag nämner i min interpellation var det väldigt många som var irriterade. Det kan inte vara särskilt bra vare sig för flygföretaget SAS eller för svenska politiker att allmänheten är så irriterad. Råkar man därtill ha några år i riksdagen bakom sig och det finns folk i ledet som känner igen en och vet att man sysslar med trafikpolitik, blir man naturligtvis påhoppad. Man tycker då att det är ens plikt att framföra vissa synpunkter. Därför, herr kommunikationsminister, - Nr 135 kom detta aktuella fall att nämnas som ett exempel på vad som händer. Det E R 3 Säg Fredagen den finns många kolleger i denna kammare som kan vittna om hur inrikesflyget 3 maj 1985 egentligen har fungerat det senaste året. Kommunikationsministern säger i sitt svar att företrädare för kommunika Om förbättrad sertionsdepartementet och SAS kontinuerligt träffas och diskuterar. Det är i vice på inrikesoch för sig bra, men dessa diskussioner har tydligen inte lett till några flyget förbättringar av de förhållanden som aktualiserats i min interpellation. Jag skulle vilja ge kommunikationsministern rådet att tala med sina partikolleger från Skåne, som har varit med vid samma tillfällen som jag och fått utstå samma irritation som jag har fått utstå. Sammankomster av det slag som kommunikationsministern nämner är naturligtvis bra, men jag tror inte att kommunikationsministern är helt omedveten om att det finns problem på området. Jag tycker i likhet med många andra att en strejk på Kastrup, som skapar problem i Danmark, inte så helt får gå ut över de svenska inrikespassagerarna som den senaste strejken fick göra. Det här problemet med SAS berör inte bara passagerarna. Vi vet t.ex. att man på postverket i dag är mycket kritisk till SAS sätt att sköta postflyget. Trots avtal tas inte postsäckar med. I stället tar man med någonting annat. Och vem är det som allmänheten skäller på när brev inte kommer fram i tid? Ja, inte är det SAS, för det är inte SAS som sköter om posten utan det är postverket. I tredje hand är det många gånger således så, att människor inte får veta var anledningen till problemen ligger. Många är, i likhet med mig, i dag inte nöjda med monopolföretaget SAS sätt att sköta svenskt inrikesflyg. Vad som gjort det hela extra besvärligt när det gäller att förbättra servicen på olika områden — det må gälla postflyget eller passagerarflyget — är att monopolföretaget SAS har koncession på de olika linjerna. I och för sig kan det finnas någon som ställer upp, men man får då väldigt kort tid på sig. Från SAS sida kan man säga: O.K., ni får ett år på er. Men vem kan gå in och göra så stora investeringar som det i det här fallet handlar om för kortsiktiga avtal? Någonting sådant är inte möjligt. Det är där som jag menar att problemet med monopolföretaget i fråga ligger. SAS behärskar hela flygverksamheten i så hög grad att det inte finns några möjligheter till konkurrens. Jag måste därför fråga kommunikationsministern: Har inte kommunikationsministern och regeringen i övrigt några som helst anmärkningar att rikta mot SAS? I så fall tror jag att det är bäst att kommunikationsministern gör några flygresor — dock kanske mindre offentligt än i egenskap av kommunikationsminister. Då får han veta hur allmänheten upplever det hela i dag. Jag tror att det skulle vara ganska nyttigt.

Herr talman! För det första råder det inte något tvivel om att jag är minst lika flitig resenär som Wiggo Komstedt. Vi reser på exakt samma villkor när det gäller inrikesflyget, så nog har jag erfarenhet av det. Därom råder alltså inget tvivel. För det andra vill jag återknyta till Wiggo Komstedts fråga i slutet av interpellationen: Avser kommunikationsministern att ta upp diskussioner med SAS om förbättring av servicen på det svenska inrikesflyget? Jag säger i mitt svar att jag kontinuerligt har överläggningar med SAS. Jag svarar alltså ja på den fråga som Wiggo Komstedt ställt. Det är självklart att vi vid sådana överläggningar tar upp just servicefrågor. SAS har satt målet mycket högt när det gäller regulariteten. Målsättningen är högst 5 inställda flighter på 1 000 avgångar, och det är naturligtvis en oerhört fin målsättning. Men man har inte kunnat leva upp till denna målsättning i vinter. Wiggo Komstedt vet mycket väl att det inte bara är inrikesflyget som har haft problem på grund av de speciella klimatförhållanden som har rått i vinter och som har medfört tekniska problem — t.ex. när det gäller besättningarna. Naturligtvis finns det också sådant som man inte kan påverka, exempelvis vädret och — som framgår av interpellationen — strejker. Allt detta har spelat en viss roll i sammanhanget. Från SAS sida har man tagit krafttag i fråga om förebyggande tekniskt underhåll. Ett flygplan, typ DC 9, kommer att avsättas som teknisk reserv. Dessutom är man hela tiden från SAS sida mycket uppmärksam på situationen. Man jobbar för att uppfylla de ganska stora krav som ställs på företaget både när det gäller regulariteten och när det gäller punktligheten. Man har nämligen som målsättning att till 95 96 vara punktlig — det får alltså inte bli mer än 15 minuters försening. Även i detta avseende har man i vinter haft problem på grund av snöröjning, längre lastningstider, avisning och annat som hänger samman med vintern. Inte minst avisningssystemet har medfört problem. Vid de överläggningar som jag har haft med SAS, Linjeflyg, Swedair och alla som på något sätt berörs av inrikesflyget har det sagts att man skall analysera vinterns händelser och försöka vidta de korrigerande åtgärder som är nödvändiga för att man skall kunna leva upp till punktlighet och regularitet utifrån sina egna målsättningar. Det har också visat sig, som jag förmodar att Wiggo Komstedt har kunnat konstatera, att det på Arlanda krävs vissa ökade stationsresurser för att man där skall kunna klara en bättre punktlighet och svara upp mot det antal flighter som är insatta. Till detta kommer att praktiskt taget varenda flygplats har rustats upp under de senaste två och ett halvt åren. Visby återstår, och i kompletteringspropositionen har regeringen avsatt pengar för att se till att också Visby flygstation byggs ut. På alla håll och kanter gör man allt för att servicen skall fungera — vilket Wiggo Komstedt efterlyser. Om man gör en jämförelse, Wiggo Komstedt, med andra flygbolag, finner man att det inte är något tvivel om att SAS har en mycket hög punktlighet. Det är inte för ro skull som SAS två gånger har fått pris. När det gäller servicen kan jag berätta att jag har träffat många människor — framför allt naturligtvis utlänningar, som hart öjlighet att göra direkta jämförelser —-som framhåller SAS service och pekar på den som ett föredöme. Jag tycker att det är roligt, Wiggo Komstedt, att vi har ett skandinaviskt flygbolag som kan visa framfötterna på det sätt som SAS har gjort. Vi hade många diskussioner för några år sedan när det gällde att flytta inrikesflyget — Linjeflyg — till Arlanda. Då inträffade det som vi från socialdemokraternas sida trodde var möjligt, nämligen en oerhörd ökning av tillväxten inom inrikesflyget. Tillväxten har varit så omfattande att det har uppstått kapacitetsproblem. Det har blivit nödvändigt för SAS att försöka klara denna ökning genom t.ex. olika externa inhyrningar av flygplan. I och för sig kan detta medföra vissa brister i servicen, men jag hälsar ändå med mycket stor tillfredsställelse att vi har fått en ökad tillväxt. För närvarande finns sju plan, fem egna DC 9-or och två inhyrda. I juni 1985 skall antalet utökas till sex egna DC 9-or och två inhyrda, dvs. sammanlagt åtta. I augusti 1986 skall man enligt planerna ha tillgång till nio DC 9-or och en i reserv. Jag vill i denna kammare säga att jag har full förståelse för de problem som SAS, Linjeflyg, Swedair och alla andra bolag har haft att brottas med under denna vinter. Det finns även andra trafikgrenar och transportmedel som har haft lika stora problem och varit utsatta för samma påfrestningar, exempelvis den bransch som Wiggo Komstedt känner till mycket bra, dvs. lastbilsbranschen. Där har man under denna vinter haft mycket stora problem med att klara just regulariteten och punktligheten för sina transporter. Det är rimligt att SAS hamnar i samma situation, med de krav på säkerhet, Wiggo Komstedt, som vi ställer på svenskt flyg.

Herr talman! Jag gav ett exempel i min interpellation, och jag skall faktiskt också ge ett par andra. Det hände för något år sedan att 120 passagerare som skulle med 7.30-planet och lika många som skulle med 7.00-planet satt och väntade. Det var någon dimma på Sturup, och när vi, 240 irriterade passagerare som skulle till Stockholm, frågade om man inte kunde flyga på grund av dimman — det var inte speciellt dimmigt — fick vi beskedet: Jodå, det kan man visst. Varför har det inte kommit ner något plan från Stockholm? Jo, planet står här sedan i går kväll. Varför flyger vi inte? Nej, vi har inga flygvärdinnor. SAS hade nämligen försökt att spara in på övernattningar. För de flygvärdinnor som skulle flyga med de här morgonplanen var stationeringsorten Köpenhamn. I sin snålhet hade man sagt att de kan ta flygbåten över på morgonen — det hinner de. Det hade nog gått bra, men flygbåten gick inte på grund av dimma över Sundet. Vi satt alltså 240 passagerare på Sturup och väntade därför att man saknade flygvärdinnorna, som satt i Köpenhamn och inte kunde komma över Sundet. Då tycker jag man har anledning att klaga på SAS som i sin besparingsiver, på grund av dessa övernattningar, inte kunde få i väg sina passagerare. I dag kom en ledamot av kammaren, som hade uppmärksammat den här debatten som skulle äga rum i eftermiddag, till mig och sade: Du kan gott tala om att i går stod jag på Sturup och skulle med ett plan 8.30. Då meddelade man att den flygningen ställts in, eftersom man inte ville flyga efter kl. 10.00 från Stockholm på grund av strejken. Det har jag förståelse för, den rår inte SAS över. Men man kan begära att det finns ett plan någon gång under förmiddagen ifrån 8.30 och framåt till Stockholm. Det var riksdagsledamöter och andra som hindrades att komma till sina jobb på grund av att SAS helt enkelt ställde in planen. Tanken var kanske att man skulle komma ut ur Sverige så fort som möjligt med de här planen på grund av den varslade strejken — det vet inte jag, men jag tycker inte att det finns något försvar för att inte ha ett morgonflyg efter 8.30 från Skåne till Stockholm. Kommunikationsministern säger att vi har rustat upp svenska flygplatser. Javisst, och det är mycket bra. Men svenska folket har varit med och via sina skattsedlar satsat pengar för att kunna rusta upp dem, och då tycker jag att det är rimligt att ålägga det monopolföretag som har rätt att flyga att i sin tur se till att det finns rimliga möjligheter till service så att dessa flygplatser kan utnyttjas på ett riktigt sätt. Jämförelsen med andra bolag är på både gott och ont. Kommunikationsministern jämförde med lastbilsbranschen. Där delar man varje år ut ett pris till årets lastbil. Det kan man inte ge samma företag varje år, även om det kanske skulle vara motiverat att svenska företag fick det. Men det går inte av olika skäl. Därför är det inte så konstigt att SAS också får ett pris någon gång som ett internationellt högtstående flygbolag. Litet tillspetsat kan man säga att sedan SAS fick priset har man i varje fall inte flugit i tid någon gång från Skåne. Jag vet inte om det priset togs som intäkt för att allt var frid och fröjd, nu kan vi göra mer eller mindre som vi vill. Ambitionen att flyga i rätt tid uppskattar jag, men vi vet också, kommunikationsministern, att det har gått ut över flygsäkerheten. Det finns mycket att anmärka på i fråga om detta. Det kanske inte är helt bra i den stora kampanjen om SAS förträfflighet att tidspressen fått gå ut över viss flygsäkerhet, enligt den information som har kommit till vår kännedom. Jag har redan sagt att jag tycker att överläggningarna och kontakterna med SAS är bra. De skall naturligtvis finnas. Men samtidigt måste kommunikationsministern och departementet ha synpunkter på verksamheten. Kommunikationsministern omvittnar själv att han i likhet med mig i en hel del år har haft möjlighet att genom att flyga mellan Stockholm och hemorten se hur det fungerar. Det skulle vara väldigt underligt om kommunikationsministern tycker att allt är bra. Det är möjligt att man som minister blir extra omhuldad när man kommer som flygpassagerare, vad vet jag. Men den stora allmänheten upplever i alla fall situationen på det sätt som jag har försökt beskriva här i debatten. Kommunikationsministern lägger också fram en lista med en mängd olika problem. Man kan försvara dem mer eller mindre. Men när ministern själv tar upp en lång lista över problem borde det väl mynna ut i att kommunikationsministern säger att han definitivt inte kan vara nöjd med det sätt som monopolföretaget SAS sköter sin service på, i varje fall för tillfället. Jag har inte i mitt resonemang tagit med extrema vinterdagar — det är alldeles självklart att den branschen som alla andra kan ha sådana bekymmer — utan detta är erfarenheter som gjorts under en mycket längre tid än några svåra vinterveckor, ministern.

Herr talman! Jag har inte, Wiggo Komstedt, jämfört priset till SAS med något pris för bästa lastbil. Vad jag sagt är att även när det gäller lastbilstransporter eller transporter med tåg har man denna vinter haft problem på grund av stark kyla under längre tid. Man har haft problem på grund av att det varit rikligare med snö i de södra delarna av landet jämfört med andra år. Det är den jämförelsen jag gjort och det är det jag har respekt för. Oavsett vilken transportmetod det är fråga om — lastbil, tåg eller flyg — inser jag att vid naturhinder får människorna finna sig i att det inträffar förseningar och att man kan uppleva servicen som mindre bra. Det är det jag tagit i försvar. När jag räknar upp dessa problem gör jag det för att man från SAS sida har sagt att detta är de problem man har att brottas med och som man är uppmärksam på. Man är, Wiggo Komstedt, beredd att göra insatser för att försöka få bort dessa svårigheter snarast möjligt. Det är att gå alltför långt att ta fram sådana exempel som det att man saknade flygvärdinnor i samband med en flygning från Sturup och mena att det skulle vara genomgående och ett typiskt sätt för SAS att hantera servicen. Vi skall väl vara glada åt att SAS försöker förbilliga verksamheten. Men det betecknas som snålhet. Den dag SAS höjer priserna är jag ganska övertygad om att Wiggo Komstedt kommer att ställa krav på att man skall se om sitt hus och försöka förbilliga det hela. Jag tycker att det är gnälligt av Wiggo Komstedt att föra fram dessa problem, och det är nästan barnsligt att tro att jag som kommunikationsminister på något sätt skulle bli specialbehandlad på Arlanda eller på Kallax. Jag åker i samma flygplan som alla andra och jag checkar in på exakt samma sätt. Jag är alldeles övertygad om att jag träffar minst lika många människor som Wiggo Komstedt gör på flygplatserna. Det kanske är den skillnaden att de människor som jag talar med understundom är kritiska, men de har förståelse när det inträffar sådana här situationer. De vet också att den stora tillväxten av antalet flygpassagerare har gjort att SAS-Linjeflyg har fått problem när det gäller kapaciteten. Men jag tycker att det är tillfredsställande — och Wiggo Komstedt borde också vara tillfredsställd med att konstatera —- att SAS tar sig an dessa problem och trots att det är fråga om betydande pengar kan se till att vi inom en snar framtid skall ha en kapacitet som svarar mot behovet.

Herr talman! Jens Eriksson har frågat mig om jag i syfte att minska de ekonomiska riskerna för musselodlare avser att ta initiativ till någon form av skördeskadeskydd, till undersökningar och uppföljning av vattenkvaliteten inom flera områden och möjlighet att snabbt och säkert kunna fastställa musslornas användbarhet samt till utveckling av säkrare metoder för att kunna avgöra gifthalten i musslorna. Under år 1979 startade odling av musslor i kommersiell skala i Bohuslän. Verksamheten har utvecklats successivt. För närvarande finns ca 15 aktiva företag med omkring 45 odlingar. Härtill kommer verksamhet i skördeoch förädlingsledet. Vi har i Sverige gynnsamma förutsättningar för skaldjursodling. Tillgången på vattenområden för odling är förhållandevis god. Intresset för verksamheten bland befolkningen är starkt. Vi har goda kunskaper om vilka hänsyn som bör tas till miljön och andra intressen. I början av oktober förra året inträffade en algblomning i vattnen utanför västkusten som ledde till en ansamling av gift i musslor. Saluförbud har därefter gällt med undantag för en kort period under april. Det går inte att förutsäga när giftet försvinner så att förbudet kan hävas. Jag ser allvarligt på det som hänt. Den ökande förekomsten av algblomning med åtföljande giftansamling i musslor är oroande. Det är enligt min mening angeläget att orsakerna till algblomningarna och giftansamlingen i musslorna klarläggs. Det pågår undersökningar om detta. För närvarande övervägs också kompletterande forskningsinsatser och undersökningar för kontroll av vattenkvaliteten. Jag förutsätter att berörda kommuner i sin fysiska planering tar hänsyn till vattenkvalitetens betydelse för musselodling. Det finns flera skäl för att undersöka vattenkvaliteten. Bl. a. är det viktigt att bakteriologisk kontroll av vattnet sker både innan odlingen påbörjas och i samband med skörden av musslorna. Oavsett vattenkvalitet bör det alltid undersökas om det finns gifter i musslorna. De metoder som finns för detta bedöms av statens livsmedelsverk som fullt tillförlitliga. Hittills har ett laboratorium i Oslo anlitats för att utföra analyserna. Livsmedelsverket undersöker möjligheterna att skapa laboratorieresurser för detta ändamål inom landet. Beträffande Jens Erikssons fråga om minskning av de ekonomiska riskerna för odlarna genom någon form av skördeskadeskydd vill jag framhålla att staten medverkar ekonomiskt till etablering och utveckling av näringen. Under de fem senaste åren har statligt stöd till musselodling i Bohuslän lämnats i första hand som glesbygdsstöd till ett värde av ca 7 milj.kr. Regeringen har dessutom föreslagit ökade möjligheter till regionalpolitiskt stöd i proposition 1984/85:115 om regional utveckling och utjämning. Därtill kommer de forskningsoch undersökningsinsatser som jag tidigare nämnt. De utgör också ett betydelsefullt stöd till näringen. För ytterligare minskning av ekonomiska risker inom näringen, såsom riskerna för skördeskador, är det enligt min mening rimligt att musselodlarna själva vidtar lämpliga åtgärder.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation. Det är alldeles riktigt, som statsrådet säger i sitt svar, att musselodlingen fick en start — man kan nästan tala om rivstart — 1979. Det bedrevs upplysning, och framtiden både för fiskoch för musselodling bedömdes som ljus. När det gäller musselodling är det egentligen bara Bohuslän som kan komma i fråga, eftersom det för sådan odling krävs salt vatten och skärgård. Kanske hade man vunnit på att inte skynda alltför fort, eftersom det var en ny verksamhet som man kände ganska litet till. Men nu är det som det är: 15-20 musselodlare står i dag med stora problem, även om man inte ännu kan betrakta det som katastrof. Jordbruksministern säger vidare att det är angeläget att orsakerna till algblomningen och giftansamlingen i musslorna klarläggs. Jag är i det fallet helt enig med jordbruksministern. Samtidigt kan man inte undgå att fundera över varför det har blivit så här. Man frågar sig om dessa problem alltid har funnits. Jag vet att när jag började fiska för mer än 40 år sedan, använde man aldrig musslor som växte på pålar och bryggor till agn — dvs. musslor som växte uppe i vattnet. Man hade provat den metoden, men det påstods att fisken undvek långrevarna, eller backorna som det heter i Bohuslän, om de hade agnats med sådana musslor. Kan det vara så att sådant här alltid har förekommit? Jag har vidare observerat att ostronen som ligger på bottnen inte innehåller gift. Men det kan bero på något annat. Man kan heller inte låta bli att fundera över vad som kan ha hänt på andra områden under senare år. Man frågar sig varför torsk och rödspätta är totalt borta i norra Bohuslän. Kan det vara övergödning, eller kan det bero på de tusentals och åter tusentals fritidsbåtar som vi begåvats med? Det är fullt med sådana i alla vikar, och deras bottnar är målade med giftiga färgämnen. Kan det vara utsläpp, inte minst från Halden och industriområdet i Östfold, som ligger bakom? Kan det vara en kombination av många faktorer? Ja, här finns en hel del att utreda. Det måste vara mycket viktigare att studera än t.ex. stensnultrans kärleksliv, som varit föremål för stora undersökningar. Varför har uttern försvunnit, och varför dog tusentals ejdrar oförklarligt för några år sedan? Det här är viktiga frågor, som borde bli föremål för ett mycket större intresse än det som ägnas dem i dag. Västkusten tillhör enligt den fysiska riksplaneringen de skyddsvärda områden som bl.a. skall användas för rekreation. Det finns anledning att vara mer observant på vad som håller på att hända än som är fallet. Den dag man inte kan fånga fisk i skärgården och då man inte kan äta musslorna är det på tiden att man sätter sig ner och ser över vad som kan göras för att skydda en känslig miljö. Det har alltid funnits något slags föreställning om att havet tål nästan vad som helst, och jag förstår att det lilla antal människor som sysselsätts med yrkesfiske inte är särskilt intressant i sammanhanget. Fisket i Sverige har inte varit alltför mycket utsatt av regeringens omsorg. Sportfiske och rekreation har varit mycket intressantare — det berör ju så många människor. Kanske kan musslorna bli en väckarklocka som visar på att tiden är långt framskriden, även om jag inte vill påstå att det närmar sig tolvslaget. Jag hälsar därför med tillfredsställelse att jordbruksministern i sitt svar klart uttalar behovet av kontroll och undersökningar. Men lita inte för mycket på kommunerna! Deras resurser är begränsade, och det är en angelägenhet för hela Sveriges folk att vår vattenmiljö kan skyddas. Det är inte en angelägenhet enbart för våra skärgårdskommuner, som alltför länge avtappats på sin bofasta befolkning och som inte har de resurser som behövs. Däremot delar jag på intet sätt jordbruksministerns uppfattning, som kommer från statens livsmedelsverk, att de metoder som används för att prova gifthalten i musslor är helt tillförlitliga. Om det är riktigt som man har berättat för mig verkar undersökningsmetoderna stenåldersaktiga. Man ger koncentrat av musslor till möss. Om mössen lever är musslorna bra, om de dör är de giftiga. Det påminner om förhållandena under forntiden när riddarna bjöds på mat och kvinnorna fick äta först. Om de överlevde, kunde också männen äta. Finns det inga bättre metoder borde man omedelbart försöka hitta sådana. Att man sedan måste åka till Oslo och inte kan göra proven i Sverige är under all kritik. Jag hoppas verkligen att en ändring kommer till stånd. Jordbruksministern tänker inte ta några initiativ för att tillskapa skördeskadeskydd utan pekar på det etableringsstöd som utgått. Det är en klen tröst, eftersom odlingarna nu är i gång och många har drabbats. Det här är något som man inte kunnat förutse. Jag vill påstå att det inte enbart är en sak för odlarna, som söker efter möjlighet att finna sysselsättning vid kusten och svarat upp mot länsstyrelsers och näringsnämndernas förhoppningar om att skapa arbetstillfällen i en känslig miljö samt bevara kusten och skärgården levande. Jag tror att det måste till samlade åtgärder för att lösa problemen. Dessa åtgärder måste komma som en följd av den nödvändiga kontroll och forskning som jordbruksministern tar upp i sitt svar. Jag skulle gärna vilja veta om jordbruksministern är beredd att satsa på den resurs som skärgården utgör, inte bara som rekreation utan som en resurs som skapar sysselsättning och där näringen både när det gäller odling och när det gäller fiske får företräde framför dem som smutsar ner och förstör möjligheterna till liv i havet.